Herr talman! Lilly Hansson gjorde ett huvudnummer av devalveringen, som tydligen skulle rädda regeringen när det gäller tekopolitiken. Men jag vill varna Lilly Hansson för att det kan vara mycket riskabelt att ta ut några devalveringseffekter i förskott, allra helst som 1984 mycket väl kan innebära något av en kostnadsexplosion för företagen med tanke på alla de arbetsgivaravgifter, kapitalskatter, tillfälliga vinstskatter, restavgifter, elavgifter och kanske t.o.m. proms som regeringen har signalerat. Devalveringen ger i bästa fall en nettoeffekt på 5-8 96 sedan hänsyn tagits till fördyringen av importerade insatsvaror — Lilly Hansson glömmer bort hur stor andel dessa utgör. Därtill kommer ökande kapitalkostnader m.m. Förbättringen avser relationen till konkurrentländer som inte vidtar några motåtgärder i form av följddevalveringar eller liknande. För tekoindustrins vidkommande kan vi konstatera, Lilly Hansson, att det viktigaste konkurrentlandet, Finland, följt efter med en 10-procentig devalvering och uessutom sänkt arbetsgivaravgifterna, medan de svenska arbetsgivaravgifterna stiger. Nu skall staten vända trenden genom att reglera importen, säger socialdemokraterna. Men att branschen har förlorat konkurrenskraft beror på att skatter, löner och andra kostnader har drivits upp. Socialdemokraterna och facket accepterar och driver på en kostnadsökning, utan att acceptera effekterna i form av sjunkande konkurrenskraft. Det är en felaktig lösning av ett onödigt problem. Herr talman! Förutsättningarna för att vi skall kunna ge den grundtrygghet som vi alla vill arbeta för här i riksdagen, en grundtrygghet som verkligen är värd namnet, är att vi satsar våra knappa resurser på de områden som ger den avkastning som är nödvändig. Risken med dagens näringspolitik — det gäller såväl varven som delar av teko — är att vi i vår omtanke om de anställda tillför dessa branscher så mycket pengar att vi inte får råd att satsa på de företag som i dag har ljusare framtidsutsikter. Därmed hotas, Lilly Hansson, tryggheten såväl i expansiva företag som i företag med mörka framtidsutsikter. Faktum kvarstår att det endast är företag med en positiv resultaträkning som har möjligheter att ge oss en varaktig trygghet. Lilly Hansson sade också att reservationen när det gäller Eiser var onödig. Tvärtom! Den är mycket nödvändig. Här har man gjort förtvivlade försök att nå lönsamhet, men misslyckats. Sedan skall man ha ytterligare pengar. Hur skall regeringen kunna infria sina löften om en nedtrappning av industristödet om detta får fortsätta år efter år? Man talar om engångsinsatser, men det har man gjort så många gånger förr. Risken är att pengarna rullas ner i samma förlusthål som tidigare.

Herr talman! Lilly Hansson var mycket skärpt i sin polemik mot de borgerliga, men jag tycker att hennes skärpa avtog betänkligt när hon skulle polemisera mot mig. Hennes resonemang gick ut på att en skärpt kvalitetskontroll som en protektionistisk åtgärd skulle göra tillvaron tråkigare för de svenska textilkonsumenterna. Jag måste säga att jag inte kan förstå det resonemanget. Om man ser på våra förslag i dess helhet finner man till att börja med att också vi hävdar att det på viktiga områden av sortimentet finns luckor. Sömmerskekollektivet försökte ju täppa till de luckorna genom att gå in på områden, t.ex. när det gällde arbetskläder, där otillfredsställda behov fanns, och tänka, resonera och producera på ett nytt sätt. Det skulle i själva verket innebära en utökning av sortimentet. Man skulle försöka fylla de luckor som fanns. Det är ju en del av en förnyelsepolitik som måste till. Sedan kan jag inte inse att tillvaron i ett land, där vi redan har ett konsumentverk som i någon mån skall skydda konsumenterna från undermåliga produkter på olika områden, skulle bli så mycket tråkigare, ifall man slapp råka ut för att få importerade överfärgade barnkläder, som hamnar i tvättmaskinen och färgar av sig ännu efter tredje tvätten. Jag avstår gärna från det nöjet. Jag kan inte tro att tillvaron skulle bli tråkigare för dem som skulle slippa undan sådant. Om jag köper ett par dåliga lågprisjeans och upptäcker att de efter två månader börjar gå upp i sömmarna, så är det möjligt att omgivningen har roligt under en del av den processen, men själv har jag inte roligt. Jag har ju lagt ut pengar på skräp, och jag tror att tillvaron blir betydligt trevligare, som man kan sortera bort en del av det undermåliga sortimentet. Jag vill gärna fråga Lilly Hansson, även om hon är trängd av också andra som replikerat här: Vad har ni från socialdemokratins sida egentligen emot ett radikalt nytänkande när det gäller sättet att styra och leda statliga företag? De statliga företagen har ju i så många sammanhang på grund av de svårigheter som de råkat i utsatts för attacker från de borgerligas sida — attacker som gått ut på att misskreditera allt vad offentlig företagsamhet heter. Jag tror att staten själv många gånger har varit orsak till och öppnat sig för den kritiken, därför att man tillämpat samma auktoritära traditionella ledningsprinciper som man har gjort i de kapitalistiska företagen. Är det inte dags att på den statliga företagsamhetens område pröva andra, mer demokratiska ledningsmetoder, en annan typ av arbetsdelning, som skulle kunna ge den statliga företagsamheten också en ideologiskt offensiv riktning? För min del är jag övertygad om att de anställdas erfarenhet både i exempelvis LKAB och i Eiser är sådan att man där mycket positivt skulle besvara sådana demokratiseringsförsök.

Herr talman! Först det selektiva industristödet. Jag tror absolut att ett industristöd, typ tekostödet, ofta direkt motverkar en positiv utveckling för branschen. Det är med nödvändighet så att företagen invaggas i en säkerhet som gör att de inte är tillräckligt uppmärksamma på effektivitetshöjande åtgärder och på aktiv marknadsföring och produktutveckling, som inte minst i tekobranschen är absolut livsviktiga. Detta får man faktiskt höra från uppriktiga företagsledare och fackrepresentanter. Vi har fått höra det också när vi i näringsutskottet har varit ute och besökt tekoföretag. Jag är alldeles övertygad om att det verkligen är så. Men jag är också övertygad om att svensk teko har en framtid. Som jag sade tidigare finns det flera exempel på framgångsrika företag som satsar på de rätta produkterna och som har en aktiv marknadsföring både här hemma och ute i världen. Den export vi har på 3 miljarder kronor är faktiskt imponerande i en sådan här bransch. Sedan 30-procentsmålet. I den proposition från den förra regeringen som Lilly Hansson hänvisade till sade föredraganden att det på kort sikt inte finns någon chans att nå 30-procentsmålet. Det skulle, sades det, krävas tillskott i miljardklassen. Jag har svårt att förstå varför riksdagen skall fortsätta att göra uttalanden om en 30-procentig självförsörjningsgrad, helt oavsett vad kostnaden blir för konsumenten, som dessutom är skattebetalare och inte bara får dyrare kläder utan faktiskt också får hjälpa till via skattsedeln. Varför sätta gränsen just vid 30 26? Varför i så fall inte lika gärna vid 15 eller 50 40? Det låter på Lilly Hansson som om vi i vårt alternativ förbjuder tekoindustrin att nå 30-procentsmålet. Så är det naturligtvis inte. Kan man nå det målet, så är det självfallet mycket värdefullt. Men det skall i så fall ske av egen kraft.
Herr talman! Först till Tage Sundkvist om äldrestödet och målet 30 96 som vi är överens om. Det sägs att äldrestödet skulle vara nödvändigt för att vi skall kunna nå det här målet. Det tror jag inte. Vi sade i fjol att vi kunde gå med på att äldrestödet skulle trappas ned, men att offensiva branschåtgärder i stället måste sättas in. Det är precis vad regeringen nu har föreslagit i propositionen. Vi tycker att tekobranschen, även om äldrestödet nu successivt trappas ned, bör kunna hävda sig. Sedan till Sten Svensson. Jag hade inget huvudnummer när det gäller devalveringen. Devalveringen är en del i den politik som regeringen för när det gäller näringspolitiska insatser för att företagen skall kunna hävda sig i konkurrenssituation. Industrin själv har, Sten Svensson, faktiskt varit positiv till devalveringen. Många har uttalat att den redan gett effekt, speciellt inom vissa exportföretag. När det gäller Eiser och de statliga företagen över huvud taget är Sten Svensson hela tiden negativ: Det kommer inte att gå bra för dem, för det har inte gått hittills. Man bara slänger pengar i sjön. Jag tror faktiskt att det finns — även om vissa enheter kanske måste bort — livskraftiga framtidsföretag även inom Eiserkoncernen som det är väl värt att ge stöd från samhällets sida för att dessa skall kunna utvecklas och leva vidare. 10 20 av de tekoanställda i Sverige arbetar faktiskt inom Eiserkoncernen, så vi har här ett ansvar för att skydda dessa människor. Det är klart, Jörn Svensson, att det skulle vara intressant att ta upp en diskussion om kvaliteten i de kläder som kommer vällande över oss. Jag har hela tiden hållit med om att det ofta är dåliga kläder som kommer hit. Men att helt förbjuda import av dessa tror jag vore fel väg. När det gäller de statliga företagen och åsikten att samhället skulle försöka få in dem på ett förnyat tänkesätt vill jag säga att dessa företag ändå skall arbeta efter marknadsmässiga principer i en marknadsekonomi. Vi vill inte ha ministerstyre heller i det här landet. Sedan till Christer Eirefelt angående det selektiva stödet kontra det generella stödet — att selektivt stöd skulle medföra mindre effektivitet och generellt stöd bättre effektivitet. Jag tycker att ett sådant resonemang är att ge ett dåligt betyg åt företagsledaren. När det gäller det 30-procentiga målet står det faktiskt 30 20 eller mer, för det får gärna bli 50 26. Det skulle vara så mycket bättre.
Torsdagen den Herr talman! Jag har en känsla av att vi går händelserna i förväg när vi 19 maj 1983 diskuterar äldrestödet så mycket som vi nu gör. Jag vill inte på något sätt skylla ifrån mig, för det kan mycket väl vara mitt fel. Detta är ingalunda Åtgärder för tekonäringsutskottets bord, utan det är företrädare för arbetsmarknadsutskottet som kommer att diskutera frågan senare. Som jag ser det är det inget tvivel om att en snabb neddragning av äldrestödet innebär en mycket snabb strukturomvandling. Enskilda individer, vissa branscher och regioner kommer att drabbas mycket hårt, om man inte har konstruktiva alternativ, och det tycker jag att regeringen inte har. Vad regeringen i allra högsta grad litar till när nu äldrestödet skall bantas ner är devalveringen — det är som om den vore den stora undergörande medicinen. Jag tror inte att den är det. Både jag och Sten Svensson har ju redovisat vad företrädare för näringen sade när de var hos oss i utskottet — att det inte blir särskilt stor procentsats kvar när man räknat med de insatsvaror som man är tvingad att importera för att fullfölja produktionen. Låt mig dessutom säga att om man studerar arbetslöshetssiffrorna i en av de mest tekotäta regionerna vi har i landet, Sjuhäradsbygden, finner man att de tyvärr visar en skrämmande utveckling under våren. De visar i varje fall inte en utveckling som tyder på att devalveringen på något sätt skulle ha gjort läget bättre.

Herr talman! Det är ju kostnadsproblemet som borde vara huvudnumret i debatten. Lilly Hansson är ändå socialdemokratins gruppledare här i kammaren. Den främsta försvararen av regeringspolitiken borde inse detta förhållande. Under hela treårsperioden 1983-1985 kommer svenska folket att få betala nästan 50 miljarder kronor mer i skatt än om reglerna från 1982 varit oförändrade. Sådan blir nämligen effekten av alla skatteintäktsförändringar på de 17 punkter som hittills är kända av dem som regeringen har bestämt sig för. Utslaget på alla hushåll blir det under perioden ökade skattebetalningar om sammanlagt nästan 15 000 kronor per hushåll. Av detta härrör nästan 6 000 kr. från skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna. Till detta kommer ett flertal engångsskattehöjningar genom bl.a. förkortade inbetalningstider för vissa skatter. Dessutom påverkar flera av förändringarna i skatteuttaget kommunernas ekonomi, vilket jag påpekat tidigare i debatten. Detta leder till ytterligare skattehöjningar. Allt detta begränsar den enskildes klädkonto, samtidigt som näringslivet får ökade kostnader och därmed sämre konkurrenskraft. Det är denna politik, Lilly Hansson, som utgör det största hotet mot svensk tekoindustri. Till största delen är det medeloch låginkomsttagare som får betala. Stora skattehöjningar kommer alltid att få betalas av de grupper som utgör det stora skatteunderlaget. Höjda arbetsgivaravgifter får bäras av 30 löntagare, hyreshusavgiften får bäras av hyresgästerna. Det är med andra ord samma människor som skall efterfråga tekoföretagens produkter. Det blir alltså mer svängrum för politiker och svångrem för hushållen. Vad vi skall göra är ju att avveckla en näringspolitik som i allt högre grad kommit att byggas på bidragsoch subventionstänkande och i stället övergå till en näringspolitik som bygger på generella åtgärder. Bidragsoch subventionspolitiken är i många stycken ett enda stort misslyckande. Den har inte gett oss fler företagare och inte fler fasta arbetstillfällen inom industrin. Däremot har den förhindrat en naturlig övergång från svaga till expansiva företag med risk för att tryggheten blir sämre för oss alla. Det är mot den bakgrunden, Lilly Hansson, som vi bestämt säger ifrån i reservation nr 21 att statens engagemang i Eiser måste avvecklas och att företagen skall säljas. Företagen måste anpassa sig till den marknad som finns och påskynda sitt finansiella tillfrisknande.

Herr talman! När det gäller Eiser och dess ledning viker Lilly Hansson undan från hela kärnfrågan. Det är inte alls fråga om att företaget inte skall arbeta efter marknadsmässiga principer — den frågan har vi inte väckt. Det måste de göra med den marknad vi nu har här i Sverige. Det är inte fråga om något ministerstyre. Vi har inte alls talat om det. Vi talar om raka motsatsen till ministerstyre. Vi talar om en demokratisering av ledningsprinciper och organisation. Vi menar att man måste möta den nuvarande förtroendekrisen, som ju har varat ganska länge och haft en destruktiv verkan på företaget, med en radikal omorganisation. Vi vill ha andra styroch ledningsmetoder än de traditionella, auktoritära och hierarkiska metoderna. Vi vill ha en ledning som är demokratiskt vald av de anställda och som kommer ur deras egna led. Vi vill ha en direkt koppling mellan deras praktiska erfarenheter och den ledning som måste utövas av ett stort textilföretag, vilket också innebär att nya impulser införs i tillverkningen och i arbetsorganisationen. Vi tycker att det är helt riktigt att ställa den typen av frågor just i nuvarande läge, eftersom det bland stora grupper inom Eiserkoncernen finns ett önskemål om att få spela en sådan roll. Därför menar vi att detta skulle vara bra för tekoindustrin — och just för den statliga tekoindustrin. Den skulle då nämligen visa att den står för andra sociala värden och ett annat sätt att organisera arbetet än den privatkapitalistiska. Och vi tror att det skulle vara av mycket stort värde. Det skulle vara en utmaning gentemot mycket av det auktoritära, borgerliga och privatkapitalistiska tänkandet. Och vi tror att det skulle skapa en bättre förankring för statligt företagande bland de människor som arbetar inom statlig industri. Vi tror att just den förtroendekris som funnits mellan ledningen och de anställda talar för att en sådan omorganisation, en sådan demokratisering och ett sådant ianspråktagande av de anställdas allsidiga erfarenhet och kapacitet bör komma just i det här läget.
Herr talman! Det generella stödet tar till vara den inneboende kraft som finns inom företaget, och framför allt är det konkurrensneutralt mellan olika företagsenheter och företagsformer. Ett selektivt stöd däremot bygger på en övertro på vad vi kan åstadkomma som politiker — att vi skulle veta bättre än människorna ute i företagen vad de skall satsa på att tillverka. För folkpartiet är detta val enkelt.
Herr talman! Tage Sundkvist oroas över konsekvenserna av en snabb avveckling av äldrestödet. Men det blir inte någon sådan snabb avveckling av äldrestödet, för samtidigt gör regeringen en satsning: ökar branschstödet och satsar på utbildning och forskning, strukturgarantier, export och marknadsföring. Det är väsentligt att para detta med en nedtrappning av äldrestödet. Beträffande devalveringen är det klart att vi inte har sett utvecklingen fullt ut än, men helt klart är att företagen är positiva till devalveringen. Då kan man, beträffande de insatsvaror som tekoindustrin använder sig av, fråga sig: Vad skulle kostnaderna ha varit för tekoindustrin i dag om inte devalveringen hade genomförts? Till Sten Svensson: Det största hotet mot tekoindustrin skulle vara den ekonomiska politik som den här regeringen för. Tänk, jag tror att det är precis tvärtom: det största hotet mot de små människorna i det här landet är den moderata ekonomiska politiken. Jag förstår mycket väl vad Sten Svensson menar med en avveckling av Eiserkoncernen. De företag inom koncernen som är vinstgivande skall säljas ut till privata företag, att ta över väl upparbetade för att fortsätta, medan Sten Svensson struntar fullständigt i de övriga. Jörn Svensson menar väl ändå inte att vi här i riksdagen skall fatta något slags principbeslut om eller uttala oss för en helt annan form av företagsledningi de statliga företagen än vad man har i de privata? Jag har mycket svårt att tänka mig det. Däremot är det mycket väsentligt — som jag också sade i mitt huvudanförande — att företagsledningen har det förtroendefulla samarbete med de anställda som man bör ha och på detta sätt tar till vara deras kunnande. Enligt gällande bestämmelser om styrelserepresentation ingår faktiskt också arbetstagarrepresentanter såväl i moderbolaget Eisers styrelse som i styrelserna för de dotterbolag som har minst 25 anställda. Det finns alltså alla möjligheter med en förstående företagsledning att de anställda skall kunna göra sig gällande. Christer Eirefelt är inne på generella kontra selektiva insatser. Där har vi motsatt uppfattning. Christer Eirefelt menar att generella insatser släpper loss den inneboende kraften, medan selektiva stödinsatser bara passiviserar och inte ger de förutsättningar som man vill ha. Jag hinner inte säga mer i den här repliken.

Herr talman! Tekoindustrin har sedan länge varit utsatt för en stark tillbakagång. Antalet anställda har minskat med mer än hälften under en dryg tioårsperiod — från 67 500 personer år 1970 till ca 29 000 personer år 1982. Tekoindustrins andel av den totala industrisysselsättningen minskade samtidigt från 8 26 till 3 Zo. Nedgången inom tekoindustrin har således varit minst sagt dramatisk. Detta har drabbat många familjer och orter. Minskningen av den svenska tekoindustrin har ägt rum samtidigt som importen ökat starkt. Importens andel av den svenska marknaden för textilprodukter var 74 90 under år 1982. För kläder var importandelen ca 80 9. Den svenska tekoindustrins nuvarande marknadsandelar på hemmamarknaden motsvarar således endast ca 25 9 för textilprodukter och ca 20 26 för kläder. Tekoindustrins utveckling har varit något bättre på exportsidan än på hemmamarknaden. Exporten motsvarar ungefär hälften av tekoindustrins produktion. Under de senaste åren har dock exportvolymen minskat på både textiloch konfektionssidan. Regeringen har haft några viktiga utgångspunkter för arbetet med en långsiktig tekopolitik. Hittillsvarande tekopolitik har inte gett de önskade resultaten. Produktionen och sysselsättningen i branschen har under lång tid sjunkit trots att stödet ökat. Tekopolitiken har blivit allt dyrare för samhället, medan resultatet skjutits allt längre från målen för samhällets insatser. Målen för tekopolitiken ligger fast, men medlen för att nå målen behöver däremot omprövas. Balans i de samhällsekonomiska förutsättningarna måste nås för att en effektiv industripolitik skall kunna drivas. I detta syfte spelar devalveringen en viktig roll. Den utgjorde också för tekoindustrin en avgörande förbättring. Effekterna börjar redan märkas. Nedskrivningen av kronan kan beräknas medföra en kraftfullare generell konkurrensförbättring för tekoindustrin än hela det generella stödet, dvs. äldrestödet. Även för tekopolitiken är det därmed av största betydelse att devalveringens effekter blir bestående. I detta har hela branschen ett stort ansvar. Därmed skapas det erforderliga utrymmet, som jag ser det, för en omsvängning av stödformerna till mer offensiva åtgärder som kan höja effektiviteten i branschen, men också framtidstron i branschen. Och det är viktigt att vi inte dömer ut tekoindustrins möjligheter. Jag tycker att det var bra att såväl Christer Eirefelt som Jörn Svensson så klart slog fast detta, att vi har många företag i branschen som är framgångsrika och som kan expandera till följd av nytänkande, satsningar på design, kvalitet och nya produkter. Den nya tekopolitiken måste utarbetas i samverkan mellan samhället, branschen och de fackliga organisationerna — de som berörs av utvecklingen och förändringarna i industrin. Så har också skett, det har ägt rum bl.a. i en särskild arbetsgrupp som förberett den proposition som har förelagts riksdagen. Tekopolitiken måste läggas fast, menar regeringen, för en längre period för att ge branschen rimliga planeringsförutsättningar. Regeringens förslag innebär därför ett treårsprogram för de statliga stödåtgärderna och skärpta insatser när det gäller kontrollen av importbegränsningarna. Vi ser nu en chans att på några års sikt skapa en tekoindustri som bättre än på länge och med mer av egen kraft kan föra oss närmare målen för tekopolitiken. Vi kan följa upp devalveringen med att under en tid kraftigt höja stödet till åtgärder, som varaktigt ger oss en mer slagkraftig tekoindustri. Genom en generell konkurrensförstärkning och genom satsningar på effektivitet, marknadsföring, produktutveckling, teknisk utveckling och utbildning skapas en grund för att minska de generella subventionerna, dvs. äldrestödet. Anslaget till effektivitetshöjande åtgärder föreslås öka från 30 9 till över hälften av det totala stödet. Regeringen har, i enlighet med de riktlinjer som angavs i finansplanen, gjort en översyn av målen för tekopolitiken. Slutsatsen av denna översyn är att både det s.k. produktionsmålet och det s.k. 30-procentsmålet skall ligga fast. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen har både centerpartiets och vpk:s stöd på denna punkt. Med produktionsmålet avses att ett upprätthållande av 1978 års produktionsvolym bör utgöra ett riktmärke för den fortsatta tekopolitiken. Det bör emellertid påpekas att produktionsvolymen år 1982 låg ca 15 96 lägre än år 1978. Det s.k. 30-procentsmålet innebär enligt riksdagens beslut att ett långsiktigt mål för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. Jag vill gärna påpeka att det målet ej varit uppfyllt sedan år 1976. Andelen är, som jag redovisat, betydligt lägre. Utvecklingen av tekoindustrin under senare år har således inneburit att vi i dag står långt ifrån både produktionsmålet och 30-procentsmålet. Det bör dock påpekas att den totala inhemska produktionen — alltså inkl. exporten — motsvarar mer än 30 Zo av den inhemska tillförseln. Det kommer, herr talman, inte att vara någon lätt uppgift att uppnå dessa mål, och det kommer också att ta tid. Tyngdpunkten i regeringens förslag till en ny tekopolitik ligger således på en kraftig höjning av det statliga stödet för åtgärder, som ökar branschens produktivitet och konkurrenskraft. Det är den enda möjligheten att föra oss närmare målen. Totalt föreslogs i propositionen en ökning av anslaget till effektivitetshöjande åtgärder från 119 milj.kr. detta budgetår till 170 milj.kr. nästa budgetår och till 185 milj.kr. under de två följande budgetåren. Sammanlagt föreslog regeringen mer än en halv miljard kronor i offensiva insatser under tre år. Dessa medel skulle tillföras statens industriverk och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Utskottets majoritet föreslår nu att överstyrelsen för ekonomiskt försvar inte skall få de 16 milj.kr. i påslag som regeringen föreslog. Under nästa budgetår blir därför det totala anslaget för effektivitetshöjande åtgärder 154 milj.kr. i stället för 170 milj.kr. Det är ändå en marginell förändring, som inte rubbar inriktningen av regeringens förslag. För statens industriverk betyder regeringens förslag en mycket kraftig ökning för insatser som kan skapa en sundare bransch med friskare företag. Eftersom statens industriverk inom ramen för branschprogrammet har viss frihet att fördela resurserna på olika aktiviteter, går det inte att nu i detalj ange hur pengarna kommer att användas. I propositionen ingår viktiga förslag till åtgärder för sammantaget mer än en halv miljard kronor i offensiva insatser under tre år. Jag vill gärna peka på följande vägar: Mycket kraftiga satsningar bör göras på marknadsföringsområdet. Utrymme skapas med den nya politiken för nära en fördubbling av de exportfrämjande åtgärderna. Också stödet till marknadsföring på hemmamarknaden kan närmast fördubblas. Stödet till införande av ny teknik och vissa forskningsoch utvecklingsinsatser är av stor betydelse för en mer offensiv tekopolitik. Industriverket ges möjligheter till ökad aktivitet för att föra ut ny teknik till företagen och stimulera utnyttjandet av nya tekniska rön. Inom ramen för branschprogrammet kommer industriverket att kunna öka stödet till produktutveckling och design via både utbildningsinsatser och konsultstöd. För forskningsoch utvecklingsinsatserna spelar STU en viktig roll. I samband med beredningen av STU:s kommande treårsprogram kommer också behovet av forskningsoch utvecklingsinsatser på tekoområdet att prövas. Ett viktigt forum för teknisk forskning och utveckling inom tekoindustrin är textilforskningsinstitutet. Också dettas behov kommer att beaktas i nästa treårsprogram för STU. Hur stödet till teknisk utveckling inom konfektionsindustrin skall utformas efter den ram på 4 milj.kr. som gällt kommer också att beredas. Ny teknik införs ofta i samband med investeringar. För stöd till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin föreslås därför fortsatta avskrivningslån. Sådant investeringsstöd skall kunna ges också till kapacitetsutvidgning vid hemtagning av utlandstillverkning, som efter devalveringen kan bedömas komma att lönsamt återupptas inom landet. Det är också en erfarenhet som vi redan har gjort inom industridepartementet, att många företag inom branschen nu har förklarat, att det efter devalveringen är möjligt att förlägga produktionen i Sverige i stället för utomlands, eftersom kostnadsläget nu har blivit gynnsammare. Det är någonting som vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. Även utbildning är ett viktigt led i en mer offensiv politik. Förutom utbildningsinsatserna inom SIND:s branschprogram föreslår därför regeringen ett särskilt utbildningsstöd för tekoindustrin. Syftet är att trygga rekryteringen av yrkesutbildad personal. Till utbildning av nyanställda anslås 10 milj.kr. om året. Herr talman! De stödinsatser som jag nu gått igenom bör aktivt bidra till att utveckla branschen genom ökad produktivitet och konkurrenskraft. Härigenom kommer det att finnas förutsättningar för att inleda en successiv nedtrappning av det generella äldrestödet, vilket icke bidrar till branschens utveckling. Detta stöd var ju f. ö. från början avsett att vara temporärt. Det tillhör inte det lättaste att minska äldrestödet — det är jag medveten om — eftersom många företag är beroende av det. Och det hade varit omöjligt att föreslå en minskning av äldrestödet utan att genomföra devalveringen och utan att vidta de åtgärder som regeringen nu sätter in. Av hänsyn till företagens arbetsplanering och till att effekterna av de ökade offensiva insatser, som nu föreslås, naturligen kommer att göra sig gällande först successivt menar regeringen att det behövs en relativt lång period för nedtrappningen av äldrestödet. Här står vi naturligtvis — och detta vill jag gärna erkänna — inför en svår avvägning. Det gäller att bedöma branschens nuvarande läge och förutsättningar med hänsyn till framför allt devalveringen i oktober, men även devalveringen hösten 1981. Vidare börjar en del tecken på en kommande förbättring av världskonjunkturen att synas. Regeringens förslag innebär att nedtrappningen av äldrestödet inleds den 1 januari 1984. Från nuvarande maximalt 15 920 av lönekostnaderna för produktionspersonal var det regeringens avsikt att göra en nedtrappning till 10 20. Under utskottsbehandlingen har det överenskommits att avtrappningen skall ske något långsammare, nämligen till 12 20 den 1 januari 1984 samt till 9 90 från den 1 juli 1984, och därefter enligt regeringens förslag. Det bör emellertid påpekas att långt ifrån alla företag kommer att drabbas av nedtrappningen i inledningsskedet. Ungefär hälften av branschens företag får nämligen i dag ett stöd som redan ligger under — och i flera fall långt under —-15-procentstaket. Här tycker jag att man i en hel del fall alldeles i onödan skrämt upp många företag och deras anställda vid beskrivningen av regeringens tekoförslag. Medelutbetalningen ligger nämligen på 9 96. Det är viktigt att hålla detta i minnet. Herr talman! Den nya tekopolitiken inriktas således nu hårdare än någonsin på utveckling så att branschen därigenom bättre än hittills förmår uppfylla målen för tekopolitiken. Ingen proposition i världen kan i ett slag lösa alla akuta problem. Men med uthållighet kan denna tekopolitik lägga grunden för en ny optimism i en hårt drabbad bransch för företagen, för de anställda och deras familjer men också för kommunerna ute i tekobygderna. Jag vill slutligen framhålla att regeringens förslag till inriktning av tekopolitiken bara har förändrats ytterst marginellt under utskottsbehandlingen. Jag kan nu också konstatera att den enda ändringen består i att av ett totalt stöd på ca 420 milj.kr. 16 milj.kr. har bytt plats och flyttats över från de effektivitetsfrämjande åtgärderna till äldrestödet. Detta måste betraktas som en marginell förändring, som det är värt att göra för att åstadkomma en radikal förändring av tekopolitiken.
Herr talman! Jag vill gärna kommentera industriministerns lovsång till selektiva stödåtgärder. När man tar del av propositionen och när man lyssnar på Thage Peterson, som också kommenterade sin proposition om ny organisation för industriverket, framgår av allt detta nästan övertydligt socialdemokraternas ambition att detaljstyra det enskilda näringslivet. Företagen skall nu komma till industriverket och underställa ämbetsmännen sina utvecklingsplaner. Sedan skall den statliga myndigheten skriva bruksanvisningar för vad som får göras med de eventuella stödpengar som industriverket i efterhand skall utbetala. Jag menar att denna misstro mot företagen är väldigt skadlig för näringslivsklimatet i vårt land. Den kommer att utgöra en hämsko på enskilt initiativ och ansvarstagande. Det är symptomatiskt att regeringen vill göra industriverket till en, som man säger i den industriproposition som Thage Peterson nyss åberopade, ”slagkraftig myndighet”. Det hade väl varit mera på sin plats att plädera för ett slagkraftigt näringsliv. Det är, herr talman, som jag flera gånger har påvisat i dagens debatt, endast en positiv utveckling av företagens resultaträkningar, att man kan göra en positiv grundkalkyl, som kan lägga grunden till en i ordets reella mening offensiv tekoindustri. Med detta förslag kommer man allt längre bort från marknadsekonomin. Socialdemokraterna tror inte att företag kan använda sina pengar förståndigt. Politiker och byråkrater skall skriva bruksanvisningar i stället. Sedan, herr talman, vill jag upprepa att socialdemokraterna har gjort en grov felbedömning av devalveringens effekter. Visserligen kan det bli konkurrensfördelar på exportmarknaden, men det förutsätter ju att effekterna inte äts upp. Jag har påvisat detta i en replik till Lilly Hansson, och jag vidhåller de synpunkter som jag där gav uttryck för. Men man glömmer bort insatssidan. Hela 40 26 utgörs av insatsvaror, av färger, fibrer, polyester etc. Detta måste man ju ta hänsyn till. Därför kan jag kort konstatera att hela propositionen är en skrivbordsprodukt utan någon större förankring i verkligheten.
Herr talman! Industriministern redovisade inledningsvis de bekymmer som tekoindustrin har haft under 1970-talet. Antalet sysselsatta har i stort sett halverats under den tiden. Det är naturligtvis helt korrekta uppgifter. De visar att vi inte står inför några nya problem i dag. När man hör industriministern tala, verkar det som om han nu anser sig ha åstadkommit någonting helt nytt med att lägga fram denna tekoproposition och börja stödja tekoindustrin. Så är ju ingalunda fallet, men det kanske är naturligt att en departementschef lätt hamnar i den beskrivningen. Om man ser på vad som har hänt under 1970-talet, kan man konstatera att under de första åren av det årtiondet — de socialdemokratiska åren — satsades det i genomsnitt 33 miljoner om året på stöd till tekoindustrin. Sedan 1976 har det stödet stigit undan för undan till att vara nära nog en halv miljard i det läge när vi slutade regera, för att uttrycka det enkelt. När det gäller förslagen i propositionen som innebär en övergång från generella till selektiva stödåtgärder, vill jag påpeka att det inte är några riskfria metoder man använder sig av. Som tidigare påpekats i den här debatten, har vi många förnämliga tekoföretag i landet. Det finns naturligtvis framför allt anledning att slå vakt om dem. Risken med att sätta in selektiva åtgärder är ju att man åstadkommer en snedvridning av konkurrensen som kommer att innebära att det blir större påfrestningar på de företag som nu klarar sig på egen hand. Detta betraktar vi som en stor risk när man går över från generella till selektiva åtgärder. Det rationaliseringsstöd som vi från vår sida har velat pruta litet grand på har litet av den risken i sig också, förutom att ett sådant stöd naturligtvis har den effekten att om det blir effektivt ger det också mindre sysselsättning.

Herr talman! Jag har suttit här på förmiddagen och lyssnat på flera inlägg av Sten Svensson. Jag har inte blivit klar över vilken sorts tekopolitik han egentligen talar för. Det har varit en väldig blandning av främst allmänna partipolitiska synpunkter, med något spår in på tekopolitiken. Stödet skulle både avvecklas och vara kvar. Efter att i det första inlägget ha framfört en gränslös kritik mot tekostödet fastställer herr Svensson något av en västgötaklimax, när han sedan säger att stödet ändå bör vara kvar. Det skulle föra för långt, herr talman, om jag tog upp alla de allmänna saker som herr Svensson har kastat omkring sig i den här debatten, men jag skall ta upp några av dem. En del kanske inte hör hemma i dagens debatt, men herr Svensson har ändå fört in dem i diskussionen. Först vill jag konstatera att den hittillsvarande tekopolitiken icke har varit framgångsrik. Produktionen och sysselsättningen i branschen har under en lång tid minskat, trots att stödet bara har ökat och ökat. Drar inte herr Svensson några slutsatser av detta?

Under ett par år hade ju herr Svensson t.o.m. en partibroder som huvudansvarig för tekopolitiken i Sverige. Den perioden ledde till att utvecklingen gick mot en allt sämre situation. I nästan varje inlägg har herr Svensson tagit upp bidragsoch subventionspolitiken precis som om moderaterna i denna kammare skulle vara de som i varje läge står emot bidragsoch subventionspolitik och för friskare företag och utveckling av branschen. Det har jag aldrig förstått. Jag sade det i debatterna i förra veckan. Varför riktar man frågor till mig om att näringslivet under 1970-talets senare hälft drabbades av så många stödmiljarder? De frågorna råder jag herr Svensson att ställa till det borgerliga lägret och sina egna och till min företrädare i ämbetet. Men jag skall ändå ställa ett par, tre konkreta frågor till herr Svensson när det gäller detta han kastär omkring sig om att vi måste göra rent hus med bidragsoch subventionspolitiken. Han — liksom många andra, det vill jag gärna erkänna — gör sig i diskussionen av industristödet skyldig till att blanda ihop äpplen och päron. Man kastar sten på allt som har med industristöd att göra. Kom ihåg att över 70 70 av industristödet under senare år är icke permanent. Nu ställer jag tre frågor till herr Svensson: För det första: Vill herr Svensson avveckla exportkrediterna? För det andra: Vill herr Svensson avveckla forskningsstödet via STU och forskningsavdragen? Det är också industristöd. För det tredje: Vill herr Svensson avveckla stödet till småföretagaren? Det var tre konkreta frågor om industristöd. Det vore intressant för kammarens ledamöter och för näringslivet att få höra herr Svenssons svar på dessa frågor. I vartenda inlägg har herr Svensson angripit regeringen och socialdemokratin för skattepolitiken. Han säger att socialdemokratin höjer skatterna och försvårar för näringslivet. Också här har herr Svensson läst på dåligt. Den store skattehöjaren under efterkrigstiden i Sverige var herr Svenssons egen dåvarande partiledare Gösta Bohman. Det finns en förteckning över det stora antal skatter som herr Bohman höjde under sin tid som ekonomiminister. Då frågar jag herr Svensson: Ger detta ändå inte herr Svensson anledning att tänka litet först, innan han talar vidare i denna fråga? Slutligen, herr talman, kommer herr Svensson i sin replik på mitt inlägg med ett par slutsatser. Han säger att industriministern nu vill detaljstyra de svenska företagen — han hyser en stor misstro mot företagen. Då frågar jag: Var i all världen har herr Svensson fått det där ifrån? Det är möjligen en mytbildning som finns i de moderata kampanjböckerna, men varför skall herr Svensson behöva använda denna argumentation i Sveriges riksdag, där vi i dag seriöst diskuterar tekopolitiken? Det stämmer inte vare sig med mina ambitioner, denna regerings politik eller verkligheten. Det är tvärtom så att regeringen har mycket goda, öppna och bra kontakter med näringslivet. Jag har sett avundsjuka moderatkommentarer till Harpsundskonferensen och till de träffar jag själv som industriminister har med näringslivet. Jag har i flera deklarationer sagt att företagen naturligtvis skall ledas ute i företagen. Det skall icke detaljregleras. Men i flera diskussioner med näringslivet, med småföretag och med näringslivets organisationer har jag fått stöd för den politik som innebär att vi måste föra över politiken från en allmänt subventionerande politik till ett industristöd som stöttar förnyelsen och utvecklingen av svensk industri. Den uppfattning man har i dag på företagarhåll och inom svensk industri går tvärtemot den som herr Svensson predikar i alla sina inlägg i den här riksdagsdebatten, när vi diskuterar tekopolitiken. Därför är jag glad att kunna konstatera, herr talman, att det Nr 150 ändå går en rågång mellan moderaternas tekopolitik och de andra två Torsdagen den borgerliga partiernas tekopolitik. 19 maj 1983 Det finns f. ö. ingen gemensam borgerlig linje i tekopolitiken. Det är i stället väldiga skillnader, och i stor utsträckning är herr Svensson en ropandes röst för sin linje. Vad vi i dag i hög grad står inför är att försöka få en utveckling av tekoindustrin mot nya produkter och mot satsningar på ny design och högre kvalitet, så att framtidstron kommer tillbaka till de människor som arbetar ute i tekoindustrin och så att de också kan se en ljusare och stabilare framtid i sin tillvaro. Då tycker jag att man skall vara litet försiktig, innan man bara stampar ned de ambitionerna och de åtgärder som regeringen vidtar för att åstadkomma denna bättre framtid för tekoindustrin och de anställda där.

Herr talman! Thage Peterson påstår fortfarande att åtgärderna är offensiva. Jag vill upprepa ännu en gång att de inte är offensiva bara därför att Thage Peterson tycker så och sätter en etikett på dessa åtgärder. Det är inte vi politiker eller byråkrater i olika ämbetsverk som skall driva företag — det är företagen själva som skall göra sina egna bedömningar. Thage Peterson vill fortsätta på den tidigare socialdemokratiska regleringsoch subventionspolitiken. Det selektiva inslaget skall ju nu öka. Vad vi föreslagit är en mycket hård prutning på anslagen för selektiva åtgärder. Detta har vi kombinerat med en mjukare nedtrappning av äldrestödet. Ni har ju i arbetsmarknadsutskottet gjort bedömningen att denna linje är bättre, eftersom ni där tillstyrkt det moderata yrkandet, så att det blir en riksdagsmajoritet på den punkten. Den uppläggning som vi valt innebär att vi sparar drygt 59 milj.kr. mer än regeringen. Egentligen är det inte en besparing, Thage Peterson, eftersom det blir i stort sett samma anslagsnivå för nästa budgetår som för innevarande. Sedan talar Thage Peterson om skattepolitiken. Jag påpekade tidigare vad effekten blir för de enskilda hushållen. I sak bemöttes inte detta, utan Thage Peterson ville göra gällande att skatten hade höjts under den borgerliga perioden. Men ta då och titta på skattekvoten, som faktiskt låg still. Våra förslag syftar till att kostnadsläget skall pressas ned, inte bara för tekoföretagen utan för alla företag. För oss är det viktigare att satsa på sådana åtgärder som stöder näringslivet och industrin på det sättet att man får ett lägre kostnadsläge. Det är den formen av stöd det är fråga om. Detta är vårt alternativ till specialdestinerade stöd till en enda bransch. Avslutningsvis vill jag citera ur ett anförande som Olof Palme höll vid off-shore-mässans öppnande i Göteborg den 1 mars, där han säger: ”I nedgångsfaser i ekonomin blir det ofta inte fråga om omställning utan bara avveckling och nedläggning. Finns det inget nytt jobb att gå till så slåss man med all kraft för att behålla det man har. De fackliga organisationerna ser ofta ingen annan utväg. Politiker som inte passivt kan åse en starkt ökad 40 arbetslöshet känner en förpliktelse att så långt möjligt skydda de som annars drabbas. Den vägen kan bedrivas in inte bara en statlig subventionspolitik som konserverar gamla strukturer utan också en protektionism som i realiteten hotar världsekonomins utveckling.” Det är på den vägen ni är. Delar industriministern Olof Palmes synsätt, borde han dra helt andra slutsatser och redovisa dem i de propositioner han lägger fram.
Herr talman! Jag skall i korthet konstatera två saker: för det första att herr Svensson avböjde att svara på mina tre frågor om industristödet, för det andra att tonläget i herr Svenssons replik nu var ett annat än i alla hans tidigare inlägg här i kammaren. Det är min förhoppning att ett och annat av det som framförts i andra inlägg under den här debatten kan ge herr Svensson viss lärdom.
Herr talman! Jag tror att Thage Peterson verkligen bör analysera regeringens skattepolitik. Han kommer då fram till att det blir 50 miljarder mer som hushållen och näringslivet skall betala under den innevarande treårsperioden. Det medför en kraftig begränsning av den inhemska marknaden för tekoindustrin. Jag vidhåller att det är det allvarligaste hotet mot tekonäringen som sådan. Det är detta man skall rätta till.
Herr talman! Eftersom herr Svensson nu inte har någon replikrätt kvar, förstår jag att han inte vill svara på de tre frågor jag ställde om industristödet. Vi skall så småningom ha en debatt om SIND-propositionen, där vi kommer in på frågan om industristödet. Jag vill därför ge herr Svensson litet extra tid fram till det debattillfället för att tala om ifall hans generella angrepp häri dag mot statens stöd till näringslivet och företagen också innebär att exportkrediterna skall avvecklas, att forskningsstödet skall avvecklas och att småföretagsstödet skall avvecklas. Jag skulle kunna ställa ytterligare ett antal frågor, men det kan jag göra i den debatt som vi skall ha om en vecka eller 14 dagar. Jag får se om jag då får svar på dessa tre frågor. Kan inte herr Svensson nu ta denna extra betänketid för att ordentligt fundera igenom saken, innan han gör ytterligare generella påståenden utan täckning i verkligheten?

Herr talman! Under perioden 1954-1974 minskade antalet anställda inom tekoindustrin från ca 150 000 till ca 42 000, dvs. med mer än 100 000. Under hela denna period innehade socialdemokraterna regeringsansvaret i vårt land. De angivna siffrorna vittnar på ett drastiskt sätt om den socialdemokratiska politikens konsekvenser för tekoindustrin. Efter 1974 har tekoindustrin ytterligare åderlåtits. Antalet anställda är nu mindre än 30 000 och omfattar blott ca 3 26 av antalet industrisysselsatta. Som jämförelse kan nämnas att snittet för EG-området är ca 10 96 vilket visar att man där på ett helt annat sätt än här har insett tekoindustrins värde, slagit vakt om den och skyddat den från en hänsynslös utarmning. Detta har man tydligen kunnat göra utan att bli utsatt för de fruktansvärda repressalier som alltid åberopas så fort den minsta lilla åtgärd för att skydda vår industri förs på tal. Tekoindustrins nedgång är främst grundad av ett i förhållande till omvärlden för högt kostnadsläge, orsakat främst av den solidariska lönepolitiken, ständigt höjda arbetsgivaravgifter och en felaktig skattepolitik. Billiga tekovaror — ofta i ordets dubbla bemärkelse — har vällt in över landet. Den solidariska lönepolitiken har inte motsvarats av en solidaritet till köp av svenska varor, som prismässigt sett haft svårt att hävda sig i konkurrensen. Om vi alla bemödade oss att i någon ökad omfattning köpa svenskt, så skulle därmed mycket vara vunnet för vår hemmaindustri och de anställda där. Utslagningen av tekoindustrier har likväl i betydande omfattning kunnat begränsas genom det s.k. äldrestödet, som infördes av den första borgerliga trepartiregeringen. Denna generellt utgående stödform har bevisligen medfört att ett stort antal av dagens tekoföretag kunnat överleva. Stödet motsvarar f. n. ca 7 200 kr. per årsanställd, till en kostnad för staten på ca 280 milj.kr. Denna insats möjliggör emellertid att branschen kan inbetala ca 1,5 miljarder i skatter och avgifter. Återbäringen är således nära sex gånger större än stödinsatsen, vilket alla de som ropar på äldrestödets snabba avveckling bör ha klart för sig. I hög grad gäller detta den stockholmska morgontidning som, samtidigt som den själv tar emot statsstöd i mångmiljonklassen, mästrar den som slår vakt om ett oförändrat äldrestöd för bristande insikter om vad samhällsekonomin kräver och därtill inte ens medger ett genmäle från den anklagade. I tekopropositionen fortsätter den socialdemokratiska regeringen nedrustningen av tekoindustrin. Det generellt utgående äldrestödet, som uppenbarligen har en god effekt, skall kraftigt begränsas och ersättas av ökade selektiva stödåtgärder. Från branschens sida betackar man sig för detta, grundat på bittra erfarenheter av konsekvenserna med riktade åtgärder. Totalt för den kommande treårsperioden innebär det socialdemokratiska förslaget ett minskat stöd. Det var annat ljud i skällan när partiet var i oppositionsställning. Då var det inte tal om något minskat äldrestöd, än mindre om att stödåtgärderna totalt skulle sänkas. Om bara socialdemokraterna återfick makten, skulle manna regna över tekoindustrin. Så hette det som bekant i valrörelsen, där löftena ströddes på löpande band i sann jesuitisk anda. Vem minns inte Olof Palmes upprepade påståenden om den lycka som skulle komma Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna till del. Vad har det blivit av allt detta lägenhetsbyggande, med åtföljande stora gardinbehov, som Olof Palme så generöst ställde i utsikt? Platt intet. Med till intet förpliktande fraser löser man sannerligen inte svensk tekoindustris bekym mer. Därom bär det socialdemokratiska agerandet före och efter 1982 års val klart vittnesbörd. Socialdemokraterna sätter stor tilltro till devalveringens effekter för tekoindustrin. Den har i nuläget medfört en konkurrensförbättring på 5-8 Zo. Alltjämt ligger vi emellertid mycket högt i lönekostnader i jämförelse med andra länder. Vi vet därtill att medan omvärlden beräknas öka lönekostnaderna med ca 10 20 under den kommande tvåårsperioden, så blir motsvarande ökning i Sverige inkl. ökningar av sociala kostnader och minskat äldrestöd mer än det dubbla. Följden blir ofrånkomligen en försämrad konkurrenskraft av omfattningen 5-7 Z fr.o.m. nästa år. Devalveringen löser ingalunda de problem som kraftigt förstoras när tekopropositionens följder på allvar slår igenom. Från tekobranschen varnar man för en kraftig nedgång som en följd av propositionens förslag om minskat äldrestöd och missriktade selektiva stödåtgärder i kombination med kraftigt ökade kostnader. Den varningen skall tas på allvar. Vi har inte råd att låta ytterligare tekoindustri gå förlorad, inte råd att mista nya tusental av yrkeskunniga anställda. Arbetslösheten drar med sig stora kostnader, vilket många tyvärr helt tycks ha glömt bort; för att nu inte tala om vad den innebär av personlig tragedi för den som drabbas av den. Enligt min mening är det således fel att nu besluta om långtgående begränsningar av äldrestödet. Det är naturligtvis en betydande framgång att socialdemokraterna nyktrat till beträffande stödets omfattning för det kommande budgetåret och tillbakavisar regeringsförslaget i stor utsträckning. Med litet god vilja borde man dock ha kunnat bli enig i utskottet om ett äldrestöd på oförändrade grunder under det kommande året. Med samma goda vilja kunde utskottsmajoriteten också ha avstått från att göra några bindningar för de därnäst kommande två åren. Riksdagen beslutar som bekant för ett år i taget. Det förefaller mig vara klokt att avvakta utvecklingen innan man går i författning om dramatiska nedskärningar. Herr talman! I propositionen uttalar regeringen åter att nivån för tekoindustrin dels skall ligga på 1978 års produktionsvolym, dels skall motsvara det s.k. 30-procentsmålet. Till det förra erfordras en 15-procentig volymökning, till det senare en ökning om 50 90. Genomsnittet av EG-länderna har 50-procentig täckning av sin inhemska marknad. USA har ca 85 Yo och Japan ca 95 20 täckning. Vi ligger alltså långt under dessa länder i vaktslåendet om vår egen industri och måste avsevärt öka andelen egenproduktion redan för att nå de angivna målsättningarna. Importen måste således begränsas, vilket socialdemokraterna nu anser sig kunna uppnå genom bilaterala avtal. I oppositionsställning ansåg de detta vara en omöjlighet. Då krävde de att globalkvoteringar skulle genomföras. Löftesbrotten duggar onekligen tätt i den socialdemokratiska politiken. Enligt min mening visar importutvecklingen under en följd av år att Sverige genom bilaterala avtal inom multifiberavtalets ram inte på ett tillfredsställande sätt kunnat begränsa lågprisimporten. Erfarenheterna vittnar om ett misslyckande som talar för att vi nu måste tänka i andra banor. GATT, dvs. det internationella tulloch handelsavtalet, ger möjligheter för länder, vars industri på något område är allvarligt hotad på grund av en alltför omfattande import, att införa s.k. globalkontingenter. Det finns anledning för oss att ta till vara denna möjlighet för att därmed få kontroll och styrning av importen. Det kan göras som en temporär åtgärd under förslagsvis en treårsperiod. Redan en minskning av importandelen med 5-6 90 skulle vara ytterligt värdefull för svensk tekoindustri. En dylik måttfull begränsning kan rimligen inte utgöra ett hot mot vare sig frihandel eller tillgången till billig importteko. I detta sammanhang vill jag fastslå att den utredning som kommerskollegium gjort angående globalkontingenter och som något redovisats i utskottsbetänkandet är ofullständig och att de slutsatser som dras är osäkra. Det finns därför anledning att ytterligare utreda ärendet för att man skall få ett bättre beslutsunderlag. I det här sammanhanget måste jag också tillbakavisa påståendet i näringsutskottets betänkande att motion 2288 innehåller kritik mot hemtagningssystemet. Vi motionärer kritiserar inte systemet som sådant, eftersom vi anser det vara av värde. Däremot kritiserar vi den tafatta behandlingen av dem som medvetet bryter mot bestämmelserna i hemtagningssystemet. De skall rimligen åläggas mycket hårdare sanktioner än vad som f. n. är fallet. Det är anmärkningsvärt att utskottet inte reservationslöst stöder det kravet. Herr talman! Enligt den senaste redovisningen för arbetsmarknaden i Älvsborgs län har arbetslösheten totalt något minskat. Detta glädjande besked gäller emellertid inte för ungdomar under 25 år. Bland dem är arbetslösheten alltjämt oförändrat stor och kommer dess värre att ytterligare öka när skolåret slutar. Det måste således till speciella åtgärder för att detta svåra arbetslöshetsproblem skall klaras. Vi har i motion 2288 anvisat en sådan väg. Enligt vår mening bör tekoföretagen befrias från arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år. Vi är övertygade om att en dylik åtgärd skulle verka klart positivt för ungdomarnas möjligheter att få anställning. De skulle få en meningsfull och produktiv sysselsättning. Den samhällsekonomiska effekten skulle vara klart fördelaktig. Att få t.ex. 5000 arbetslösa ungdomar anställda i tekoindustrin skulle få en effekt av samma omfattning som hela det nuvarande tekostödet. Dess värre avvisar arbetsmarknadsutskottet förslaget utan någon som helst motivering. Det minsta man kan begära är väl ändå att det redovisas skäl för avslagsyrkandena. Enligt min mening bör förslaget bli föremål för en seriös prövning och regeringen återkomma till riksdagen med förslag. Slutligen, herr talman, konstaterar jag att de borgerliga ledamöterna reserverat sig med anledning av motionsförslaget om en privatisering av Eiserkoncernen. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte velat medverka till en åtgärd som syftar till att man äntligen skall komma till rätta med de problem som förstatligandet fört med sig. Utvecklingen inom den förstatli gade Eiserkoncernen utgör ännu ett vittnesmål om att statlig företagsamhet endast i undantagsfall är motiverad.

Herr talman! Av det som behandlas i näringsutskottets betänkande 42 skall jag ägna mig åt de delar som rör handelspolitiken och försörjningsberedskapen och således reservationerna 12-19 och motionerna 2287 och 1245. Det handelspolitiska avsnittet kan därvid lämpligen delas in i frågor om dels globalkontingentsystemet, dels införande av en socialklausul, dels hemtagningssystemet, dels ursprungsmärkningen och dels slutligen begränsning av importen av skinnkläder. Först till globalkontingentsystemet! Kommerskollegium har på uppdrag av utrikesoch handelsdepartementen utrett frågan om globalkontingenter på tekoområdet omfattande samtliga länder utom EG och EFTA-länderna samt Spanien. Kommerskollegium förordar att ett sådant system inte skall införas, eftersom det enligt kollegiet inte kan förutsättas leda till en minskning av importen av tekoprodukter. Sverige har i augusti 1982 undertecknat avtal om förlängning av det internationella textilavtalet, det s.k. MFA III, som gäller till den 31 juli 1986. I propositionen föreslås att vi i första hand skall pröva möjligheterna att begränsa lågprisimporten genom omförhandling av gällande bilaterala avtal. En förutsättning för att Sverige skall stå kvar i multifiberavtalet är att förhandlingarna bedöms som tillfredsställande. Skulle de inte bli det, kan annat skyddssystem övervägas, och då i första hand globalkontingenter. Utskottet delar regeringens uppfattning härvidlag. Samtidigt vill utskottet erinra om att alla lågprisländer inte omfattas av multifiberavtalet. Om tekoimporten från ett sådant land ökar betydligt förutsätter utskottet att regeringen tar initiativ till de åtgärder som då blir nödvändiga. I reservation nr 14 krävs att importen skall begränsas med stöd av en socialklausul. Ett liknande krav behandlades förra året, och utskottet tyckte då att ett sådant krav var alltför långtgående, då det står i strid med reglerna i GATT-systemet. Utskottet har nu tagit ställning på samma sätt och avstyrker motionen, även om vi liksom vpk finner det orättfärdigt att man i vissa länder utnyttjar människors politiska svaghet för ekonomisk vinnings skull. Med det här vill jag, herr talman, yrka bifall till näringsutskottets hemställan när det gäller frågorna om globalkontingenter och socialklausul och avslag på reservationerna 12, 13 och 14. Om det s.k. hemtagningssystemet sägs det i propositionen att det har påtagliga fördelar, eftersom det är arbetssparande, smidigt och resurssnålt. Men det är ett system som har kritiserats, eftersom det innebär risker för att importregleringarna kringgås. I propositionen föreslås därför en uppstramning av hemtagningssystemet som innebär att det i fortsättningen skall krävas att hemtagningsanmälan innehåller uppgift om importlicensens nummer och var den förvaras. Om de här uppgifterna inte lämnas eller om de uppgifter som lämnas är felaktiga, måste hemtagningen avvisas och varorna läggas på upplag eller återutföras. För att ett sådant system skall fungera och inte förorsaka onödiga och dyra väntetider, måste kommerskollegii handläggning bli snabb och smidig. Därför föreslås att anslaget till kommerskollegium höjs med 272 000 kr. för ytterligare två tjänster vid licenssektionen. Utskottet delar regeringens uppfattning att en uppstramning av hemtagningssystemet är nödvändig. För att ge tid för anpassning till de nya reglerna skall de träda i kraft först den 1 januari 1984. Med det här sagda yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande och avslag på reservationen nr 15. I den moderata motionen 2288 tar man upp hemtagningssystemet och förordar kraftiga böter för att stävja missbruk av hemtagningssystemet. Frågan om en avgiftssanktion övervägs av regeringen, och utskottet anser därför att det inte finns anledning att nu ta ställning till frågan. Ett annat yrkande om sanktionssystemet som framförs i motion 2289 kommer att behandlas senare i dag i samband med skatteutskottets betänkande 42. Jag vill yrka avslag på båda dessa motioner, 2288 och 2289, i det här avseendet. Från den 1 juli i år kommer regeringen att kunna föreskriva att kläder skall vara försedda med uppgift om ursprungsland. I motion 2288 krävs att den s.k. gränsmodellen skall införas, dvs. att kläderna skall vara märkta vid införseln till Sverige. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att man skall kunna komplettera systemet med krav på märkning vid införseln. Utskottet tycker att detta utredningsarbete skall avvaktas och avstyrker motionen. I motion 2287 pekar motionärerna på de problem skinnindustrin i Malungsområdet har, beroende på den ständigt ökande importen av skinnkläder, och krav framförs att samma bestämmelser skall gälla för import av skinnkläder som föreslås gälla för kläder av väv och trikå. Vidare begärs att ett begränsningsavtal skall slutas med Sydkorea och att den skärpning av tullövervakningen som föreslås i propositionen även skall gälla skinnkläder. 1976 uppdrog regeringen åt kommerskollegium att övervaka importen av skinnkläder och att rapportera om utvecklingen till utrikesdepartementets handelsavdelning vad gäller såväl kvantitet och priser som ursprungsland. Konkurrenssituationen för svenska tillverkare på grund av importen från lågprisländerna är lika svår när det gäller skinnkläder som i fråga om tekoindustrins produkter, och det är förståeligt att det skapar stora problem och oro i Malungsområdet. Men eftersom regeringen redan följer denna fråga, och även i fortsättningen förutsätts följa den noga, avstyrker utskottet motionen. Jag går nu över till frågan om försörjningsberedskapen. När det gäller försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet har riks dagen vid olika tillfällen beslutat om mål och åtgärder. När riksdagen förra året tog ställning till den produktionskapacitet som bör upprätthållas av försörjningsberedskapsskäl, beslöt man också att planeringsnormerna skulle ses över. Den här översynen har utförts av en arbetsgrupp inom den interdepartementala tekoarbetsgruppen, och den har också redovisat sitt arbete. Försvarsutskottet har yttrat sig över propositionen och de motionsyrkanden som har anknytning härtill och har inget att erinra mot förslagen om allmänna riktlinjer för försörjningsberedskapen på tekooch läderskoområdena.

Försvarsutskottet har från sin utgångspunkt lämnat uttalandet i motion 2251 utan kommentar — även centerpartisterna i försvarsutskottet har gjort så —- och näringsutskottet anser att det är självklart att riktlinjer för den försörjningsstandard som i en krissituation skall upprätthållas bör utformas med hänsyn till de behov som föreligger och alltså inte bör styras av industripolitiska bedömningar. Yrkandet i motion 1245, föranleder näringsutskottet att med hänvisning till propositionen notera att regeringen kan förutsättas noga ge akt på problemen inom läderskoområdet. Motionen kan med vad jag nu sagt avstyrkas. Riksdagen har nyligen bemyndigat regeringen att under 1983/84 inom en ram av 200 milj.kr. medge avtal om nya beredskapslån. Regeringen föreslår nu en utvidgning av ramen med 120 milj.kr. En majoritet i försvarsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag. Näringsutskottet ställer sig också positivt till förslaget och tillstyrker det begärda bemyndigandet. Till beredskapslagring och industriella åtgärder på det ekonomiska försvarets område har riksdagen nyligen anvisat 285 milj.kr. Detta anslag bör enligt propositionen ökas med 16 milj.kr. Näringsutskottet anser att det bör prövas om de insatser som är önskvärda i form av ökad beredskapslagring och utvidgade industriella åtgärder kan åtstadkommas inom den finansiella ram som redan har beslutats. Genom detta förslag möjliggörs även finansieringen av en lugnare nedtrappning av äldrestödet. Arbetsmarknadsutskottets förslag på den punkten kommer att presenteras senare i dag. Näringsutskottet föreslår alltså att riksdagen inte skall bifalla förslaget att höja anslaget. I reservation 19 vid näringsutskottets betänkande föreslås att regeringen skall låta granska hur stödet från överstyrelsen för ekonomiskt försvar till tekoföretagen har fungerat. Försvarsutskottet, som väl får anses vara det här närmast berörda, stöder inte det bakomliggande motionsyrkandet, och näringsutskottet finner inte anledning till någon annan bedömning. Herr talman! Jag vill alltså slutligen yrka bifall till näringsutskottets hemställan även när det gäller försörjningsberedskapen och samtidigt yrka avslag på reservationerna 16, 17, 18 och 19 samt motion 1245.

Herr talman! I motion 1982/83:2287 har ett antal socialdemokrater aktualiserat vissa frågor som berör importen av skinnkläder. Jag vill redan från början säga, att jag är missnöjd med den behandling näringsutskottet har gett motionen. De krav vi ställt i motionen är så blygsamma som att samma bestämmelser skall gälla för import av skinnkläder som de som föreslås gälla för kläder av väv och trikå, att tullövervakningen skall omfatta skinnkläder och att förhandlingar om skinnimporten tas upp med Sydkorea. Nu hänvisar utskottet till att enighet nyligen har nåtts mellan Sverige och Republiken Korea om ett nytt begränsningsavtal inom tekoområdet.

Enligt utskottets mening ”får denna importövervakning vad gäller skinnkläder anses tillräckligt effektiv”. Och så förutsätter utskottet ”att regeringen även fortsättningsvis noga följer importutvecklingen för skinnkläder”. Jag måste tyvärr konstatera att det är ett till intet förpliktigande svar på en motion som kräver likställighet mellan olika varor inom samma bransch. I dag importeras skinnkläder till sådana priser att det inte ens motsvarar råvarukostnaderna för de svenska tillverkarna. Görs ingenting för att behålla svensk skinnkonfektion, så måste vi räkna med att denna försvinner om några år. Kvar kan bli några hårt specialiserade företag som bara tillverkar produkter med speciell inriktning. Det är ur beredskapssynpunkt förvånande att man inte visar större intresse för svensk skinnindustri än vad man gör från utskottets sida. Vi vet alla att skinnet är en slitstark naturprodukt som med sina speciella egenskaper borde vara särskilt intressant i kristider. SIND, statens industriverk, angav också 1978 en önskvärd målsättning för skinnkonfektionsindustrins utveckling i Sverige. Den uppfattningen stöddes senare av tekodelegationen, som föreslog ”att man som riktpunkt för samhällets insatser har en produktionsvolym på i stort sett 1978 års nivå”. Delegationen konstaterade också: ”Denna nivå motsvarar i stort den som är behövlig från försörjningsberedskapssynpunkt.” .Jagärinte nöjd med det mottagande som vår motion har fått, men jag inser att det är meningslöst att mot ett enigt utskott ställa något yrkande. Det minsta man kan begära är att regeringen ändock följer importutvecklingen och att man gör det med det syftet att skinnkläder skall behandlas på samma Vidare hoppas jag att det ur beredskapssynpunkt finns ett intresse för att | z Torsdagen den svensk skinnkonfektion skall kunna överleva. Avslutningsvis vill jag, herr talman, fästa uppmärksamheten på att svensk skinnindustri har betydelse ur sysseisättningssynpunkt. Malung, den kommun där huvuddelen av svensk skinnindustri har funnits, har drabbats hårt av de nedläggningar som följt på grund av importen av skinnkläder. Arbetslösheten i Malungs kommun ligger i dag på ca 8 90 av den arbetsföra befolkningen. Om man därtill lägger de som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är arbetslösheten närmare 15 9. Jag nämner de här siffrorna utan särskild kommentar, eftersom vi nyligen debatterat arbetsmarknadspolitiken i den här kammaren. Då lämnades siffror från många län och kommuner, och i jämförelse med dem talar de här siffrorna sitt tydliga språk. Jag är alltså inte nöjd med utskottets behandling av motion 2287, men jag ställer för dagen inget yrkande. Jag kommer dock mycket noga att följa utvecklingen och är självfallet beredd att återkomma. Jag hoppas också att endera statsrådet eller också utskottets talesman är beredd att åtminstone ge ett löfte om att man skall bevaka den här frågan, vilket för framtiden kan uppfattas som hoppingivande.

Herr talman! Den politiska debatten i vårt land har ändrat tonfall sedan förra året. Borta är alla de glada löftena om krafttag och nya satsningar. Borta är talet från valrörelsen om svängrum i stället för svångrem. Detta nya tonfall i debatten gäller också tekopolitiken. Vad har egentligen hänt med alla de fagra socialdemokratiska löftena om framtiden för den svenska tekoindustrin? Var är alla de förhoppningsfulla socialdemokratiska debattörer som för ett år sedan i denna sal lovade en ljus framtid för svensk tekoindustri bara socialdemokraterna vann valet? Vad säger i dag t.ex. Lahja Exner, Lilly Hansson och Gunnar Sträng, som alla deltog i löftesgivningen här i kammaren för ett år sedan? Jo, herr talman, bortförklaringarnas tid är inne. Nu föreslås en minskning av stödet till tekoindustrin. Därigenom fullföljs en politik som sedan 1979 har gått ut på att successivt reducera det statliga budgetstödet till tekoindustrin. Den socialdemokratiska regeringen går t.o.m. något snabbare fram när det gäller neddragningen än vad riksdagen tidigare förutsatt — vilket kanske när det kommer till kritan inte är så konstigt, mot bakgrund av de relativt små satsningar på tekoindustrin som gjordes under den tidigare socialdemokratiska regeringstiden, före 1976. Mot denna bakgrund ter sig industriministerns tal om en ny tekopolitik ganska patetiskt. Det är ingen ny tekopolitik som presenteras i dag, däremot är det ett antal nya socialdemokratiska ståndpunkter i fråga om teko. Låt mig ge några exempel på socialdemokraternas åsiktsförändringar sedan den 7 juni 1982. 1. Lahja Exner sade då här i kammaren, att socialdemokraterna avvisade 49 varje förändring av reglerna för det s.k. äldrestödet. Stödnivån var enligt Lahja Exner redan då otillfredsställande. I regeringens tekoproposition föreslås nu en kraftig neddragning av äldrestödet, låt vara något korrigerad i utskottet. Även utskottsförslaget innebär dock en gradvis neddragning av äldrestödet. ”En nödvändig minskning av de totala subventionerna till näringslivet måste även gå ut över stödet till tekoindustrin”, säger majoriteten i arbetsmarknadsutskottet. 2. Lilly Hansson sade i samma debatt, att det var felaktigt att dra ner på de offentliga insatserna i tekoindustrin, att man borde lagstifta om prissättningen i detaljhandeln och att ett globalkontingentsystem borde utarbetas och införas. Socialdemokraterna i näringsutskottet avvisar nu både kravet på lagstiftning om prissättning i handeln och kravet på införande av globalkontingenter. Jag noterar att Lilly Hansson, socialdemokratisk gruppledare, i näringsutskottets protokoll är antecknad som närvarande vid justeringen av detta betänkande. 3. Gunnar Sträng hade ett långt anförande den 7 juni 1982. Han uttalade sig då också för lagstiftning om prissättning i handeln och för införande av globalkvoter. Han fann den då föreslagna beredskapsnivån för kläder lättsinnig. Han föreslog att tekovarorna skulle undantas från hemtagningssystemet, och han ansåg att hänvisningarna till budgetläget från den borgerliga majoritetens sida när det gällde storleken på stödet till tekoindustrin var ett sätt att förvilla allmänheten. Nu finns som sagt denna ”förvillande argumentation” bl.a. hos socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet, och Gunnar Strängs partikamrater i näringsutskottet avvisar kraven på avskaffande av hemtagningssystemet och på lagstiftad prissättning i handeln. Regeringen föreslår vidare en successivt minskad ambitionsnivå även när det gäller de försörjningsberedskapspolitiska åtgärderna. Och näringsutskottet avstyrker ju det av regeringen föreslagna extra anslaget på 16 milj.kr. för beredskapslagring m.m. Fru talman! Så ser det ut i dag. Dessa konstateranden är betydelsefulla ur demokratisk synpunkt. I en demokrati där människornas beslutanderätt sker genom val mellan olika partier vart tredje år, måste väljarna veta att vad partierna säger att de skall göra om de vinner valet och får väljarnas förtroende, det skall också genomföras efter en valseger. Annars har ju inte väljarna några möjligheter att göra ett rationellt val, och de står i realiteten utan inflytande, manipulerade av partier som sviker sina vallöften. Så är det också på tekoområdet: många människor verksamma inom tekoindustrin har säkert lockats av socialdemokraternas vidlyftiga utfästelser och valt socialdemokraterna framför andra partier just på grund av dessa löften. Det är inte svårt att förstå att dessa människor i dag känner sig vilsna och svikna. Fru talman! Svensk tekoindustri måste — som all annan industri — leva i ett internationellt konkurrensklimat. Den svenska tekoindustrin kan aldrig i längden hållas under armarna vare sig genom subventioner via statsbudgeten eller genom handelsrestriktioner som riktar sig mot importen. Detta har också socialdemokraterna tvingats inse. Vi kan inte utan stora risker för repressalier mot vär export springa ifrån våra internationella handelspolitiska åtaganden. Och även regeringen -— eller i varje fall delar av den — tycks nu ha insett att budgetunderskottet lägger restriktioner på möjligheterna att via budgeten subventionera industrigrenar med otillräcklig konkurrensförmåga. Tekoindustrins framtid ligger därför inte i ökade subventioner, utan i dess förmåga att finna egna nischer och att bli framgångsrik på design, produktutveckling och marknadsföring. Och det finns företag i Sverige som i denna mening är framgångsrika och som t.o.m. med framgång kan konkurrera på exportmarknaderna. Om staten skall ge ett stöd åt tekobranschen som sådan, borde det vara åt denna del av branschen. På det handelspolitiska området svävar både regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet en smula på målet — det kännetecknade också den socialdemokratiske talesmannen i hans anförande nyss. Man förordar visserligen inte införandet av globalkontingenter, vilket skulle strida mot vår anslutning till det förlängda multifiberavtalet, men man tycks ändå inte helt utesluta tanken att man senare skulle kunna lämna multifiberavtalet och införa globalkvoter. Detta är en farlig attityd också för dem som vill utnyttja multifiberavtalets möjligheter till bilaterala begränsningsavtal för att skydda den inhemska tekoindustrin. Både för Sveriges handelspolitiska anseende och för våra möjligheter att uppnå resultat i de bilaterala förhandlingarna vore det därför en fördel om regeringen nu definitivt avförde tanken på globalkontingenter. Regeringens förslag till ändringar i hemtagningssystemet och tullbehandlingen har svåröverskådliga konsekvenser. Visserligen föreslås en viss förstärkning av den kontrollerande tullpersonalen, men det hade behövts ändå, bl.a. för att kunna kontrollera befintliga bilaterala överenskommelser och ursprungslandsangivelser. Det kommer att ta tid både för tullen och för importörerna att anpassa sina hanteringsrutiner till de nya reglerna, och effekten kan bli en både dyrare, långsammare och krångligare tullbehandling. Folkpartiets företrädare i näringsoch skatteutskotten avvisar därför detta förslag. Fru talman! Ytterst gäller utformningen av tekopolitiken vilka kläder som konsumenterna skall kunna välja mellan och vilka priser som skall gälla. En tillkrånglad tullbehandlingsprocedur leder till ökade kostnader för konsumenterna. Införande av globalkontingenter för klädesimporten leder också till ett högre klädkonto för den enskilde konsumenten. Flera olika beräkningar har gjorts om hur stor denna fördyring är. Om lågprisimporten i sin helhet skulle skäras av och ersättas av import från EG och EFTA länderna eller av inhemsk produktion, skulle de sociala konsekvenserna bli stora. Varenda människa i detta land skulle förlora pengar, och framför allt barnfamiljerna skulle drabbas hårt. Fri handel och fri konkurrens på tekoområdet är något som alla vi konsumenter i längden kommer att tjäna på. Trots detta har reglering av människors klädesval och av klädeshandeln alltid varit en lockelse för statsmakterna. Redan i de på 1700-talet av statsmakterna utfärdade s.k. överflödsförordningarna fanns föreskrifter om vilka kläder som var tillåtna och vilka som var förbjudna. Det skulle sålunda efter den 1 januari 1767 vara förbjudet att bära släp till damklänningar och att förse dylika med garneringar av annat tyg än det som klänningen var sydd av. Likaså förbjöds det att använda sideneller halvsidentyger till damkläder, med undantag av mössor, gardiner, möbelklädsel, möbelöverdrag och liksvepningar. Det skulle inte heller vara tillåtet för damer att bära trådoch silkespetsar med mer än 1 tums bredd. En överträdelse av dessa förbud skulle straffas med 100 daler silvermynt i böter. När det gällde manspersoner fick inte heller de bära klädespersedlar av siden eller silkesammet, med undantag av strumpor, vantar, vintermössor, kalotter, carpuser, halsdukar, hårpungar och hattband. Den som syndade mot dessa bestämmelser skulle få böta 200 daler silvermynt. Fem år senare föreskrev Gustav III, att man skulle utreda införandet av en s.k. nationell dräkt, bl.a. för att utlänningar inte obehindrat skulle kunna konkurrera med de svenska manufakturisterna. Förslaget mottogs dock negativt av allmänheten och kom inte till utförande i avsett skick. Fru talman! Dagens regleringsivrare på tekoområdet — de finns ju företrädda också här i kammaren — har alltså gamla förebilder av merkantilistisk och protektionistisk natur. Trots sina uppenbara fördelar måste därför frihandeln ständigt försvaras mot trångsynt nationella påtryckningar. Med tanke på vårt lands stora utrikeshandelsberoende borde dock Sverige vara ett av de länder som stod i främsta ledet när det gäller att försvara frihandeln.
Fru talman! Björn Molin gjorde en del påpekanden om vad vi sade i valrörelsen och vad jag sade i kammaren när vi behandlade tekopolitiken förra året. I valrörelsen gav vi fyra konkreta löften. Dem har vi infriat, Björn Molin. När det gäller löftet till tekoindustrin under valrörelsen utgick det ifrån att vi lovade föra en offensiv tekopolitik, och jag vill påstå att den proposition som lagts fram för riksdagen och som vi behandlar i dag är ett fullföljande av det löftet. Vi hade en reservation i fjol — det är riktigt. Den gällde lagstiftning om prissättning, och det har vi inte uteslutit i utskottets skrivning i betänkandet i år heller. Det är alltså inte något sviket löfte. Sedan skall vi komma ihåg en sak till som vi påpekade i vår reservation i fjol, nämligen den neddragning som den dåvarande regeringen hade gjort i fråga om statens prisoch kartellnämnds möjligheter till prisövervakning just inom textiloch skoområdet. Prisoch kartellnämnden hade fått nya riktlinjer om att denna övervakning inte skulle bedrivas med samma intensitet som tidigare. Jag menar, och vi menar i utskottet, att regeringen har vidtagit stimulansåtgärder inom branschprogrammet och vid statens industriverk och att det på olika sätt pågår ett arbete för ökat samarbete mellan tekoföretagen och handeln. Vi har därför nöjt oss med att säga att vi skall avvakta resultatet av detta. Men vi påpekar också i utskottsbetänkandet att om man inte får önskat resultat, skall regeringen ta initiativ till åtgärder — även mot en lagstiftning. Vi hade också förra året ett krav om globalkontingenter, påstår Björn Molin. Men vi begärde en utredning och att det utredningsarbetet skulle bedrivas på ett sådant sätt att det kunde bilda utgångspunkt för införande av ett globalkontingentsystem, om det nya MFA III-avtalet visar sig vara oacceptabelt för Sveriges del. Vi avvaktar nu hur det nya multifiberavtalet kommer att utvecklas när det gäller bilaterala avtal och om vi kan få en neddragning av importen genom de bilaterala avtalen. Globalkontingenter är inte ”spolade”. Offensiva åtgärder har jag redan berört. Det är precis sådana insatser som regeringen är i färd med att genomföra.
Fru talman! Det är i och för sig inte så lätt att tillfredsställa oppositionen på det handelspolitiska området, eftersom det finns så många olika uppfattningar. I fråga om globalkontingenterna — nu skall jag ägna mig åt det Björn Molin tog upp — är det precis som Lilly Hansson säger att vi krävde en utredning inför ett eventuellt införande av dessa. Utredningen har nu gjorts, och det har föreslagits att globalkontingenter inte skall införas. Om resultatet av de nu inledda förhandlingarna om bilaterala multifiberavtal inte blir tillfredsställande, finns alltså beredskapen för att införa globalkontingenter. Då det gäller uppstramningen av hemtagningssystemet kan man påstå att Sverige internationellt sett har en tullhantering som i ringa grad utgör ett hinder för handeln. Problemet med hemtagningssystemet, beträffande importen av de tekoprodukter för vilka importbegränsning gäller, är att systemet i mycket stor utsträckning missbrukas. De stickprovskontroller som tullmyndigheterna genomfört tyder på att bestämmelserna i över 40 96 av fallen överträds. För att komma till rätta med detta föreslås nu vissa inskränkningar i hemtagningssystemet. Importörerna måste visa upp importlicensnumret och ange var licensen förvaras för att få förfoga över importsändningarna. I en del fall kan detta naturligtvis skapa vissa olägenheter för importhandeln. Men det är nödvändigt för att åstadkomma efterlevnad av de bestämmelser som utfärdas. Detta innebär en mycket mindre olägenhet än vad som skulle bli fallet om hemtagningssystemet i sin helhet skulle avskaffas. Dessutom skall vi hålla i minnet att de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1984. Näringslivet borde således ha tillräcklig tid på sig för att anpassa sina rutiner till de nya reglerna.

Fru talman! Om jag får börja med det sista som sades vill jag framhålla att det ju inte är tullens syfte att hindra handeln. Därför är det bra att tullproceduren har en liten handelshindrande effekt. Det händer ju på sina håll ute i världen att tullproceduren används för att hindra handel, men sådana hinder det har vi i Sverige i allmänhet varit eniga om att kritisera. Jag tror att det är nödvändigt att ge tullen ytterligare resurser för att kontrollera om de bilaterala avtal som vi i dag har följs och för att kunna avslöja förekomsten av felaktiga ursprungsangivelser. Det är en sak. En helt annan sak är att man på det här viset krånglar till proceduren och försvårar för tullen att ingripa mot brott på detta område. När det gäller globalkontingenterna är det riktigt att riksdagen förra året begärde att man skulle utreda konsekvenserna av globalkontingenterna. Ett sådant uppdrag fick kommerskollegium. Kommerskollegium har kommit till slutsatsen att det inte finns några skäl alls för att införa globalkontingenter i Sverige. Det var alltså mot den bakgrunden som man tyckte att socialdemokraterna i dag definitivt kunde ha avvisat tanken på att använda sig av globalkontingenterna. Fru talman! Jag har velat peka på det faktum att den socialdemokratiska politiken har förändrats efter det att socialdemokraterna vunnit valet och kommit i regeringsställning. Jag har inte i första hand velat raljera med några enskilda ledamöter i kammaren, utan jag har velat understryka att det är värt att uppmärksamma, framför allt från principiell demokratisk synpunkt, förändringen i den socialdemokratiska inställningen i fråga om tekopolitiken. Man kan inte efter valet komma och säga att av alla de vallöften som socialdemokraterna ställde ut i valrörelsen var det bara fyra som skulle infrias. Man borde ha sagt detta till väljarna före valet. Det är alldeles uppenbart att ett stort antal människor uppfattade det som sades här i kammaren och i valdebatten om vad socialdemokraterna skulle göra som löften att man också skulle göra så om man vann valet. Det är i den meningen som jag anser att väljarna är vilseförda. Väljarna har inte haft möjlighet att göra ett rationellt val mellan olika partier, om väljarna inte kan utgå från att vad partierna säger sig vilja verka för på ett visst område och avser att genomföra om de vinner valet också genomförs efter det att de har vunnit valet.
Fru talman! Beträffande löftena från valrörelsen vill jag säga till Björn Molin att han själv har varit med om att se till att vi har ett statsfinansiellt läge som gör att vi inte på kort tid kan sanera ekonomin. Detta var också något som vi talade om under valrörelsen. Det var inte alls så som Björn Molin försöker insinuera: att vi ämnade infria bara fyra löften. Det var inte alls så. Det var fyra löften vi lovade infria omedelbart efter det att vi fått regeringsmakten, och det gjorde vi. Övriga löften sade vi att vi skall genomföra allteftersom vi får en ekonomisk situation som ger oss möjligheter till detta. Detta upprepade vi under hela valrörelsen; vi talade om vilken ekonomisk situation vi hade och lät människorna förstå att vi inte inom en snar framtid skulle kunna sanera denna ekonomi, som ni bär ett stort ansvar för, herr Molin. Vi sade att vi, allteftersom den ekonomiska situationen kunde förbättras med de åtgärder och den politik som vi ville föra, steg för steg skulle återställa mycket av det som de borgerliga regeringarna hjälptes åt att försämra.
Fru talman! Jag skall inte gå in på distinktionen mellan vallöften som skulle genomföras omedelbart och vallöften som skulle genomföras i en mera avlägsen framtid. Jag tror att de flesta människor som lyssnade på socialdemokratins företrädare här i riksdagen den 7 juni förra året eller som lyssnade på Olof Palme eller Gunnar Nilsson vid Beklädnadsarbetarnas förbunds kongress i augusti 1981 fick intrycket att det som sades var bindande löften som man avsåg att genomföra. De kunde inte tro att den politik som t.ex. Olof Palme vid Beklädnadsarbetarnas förbunds kongress betecknade som eländig skulle bli den nya socialdemokratiska regeringens tekopolitik. Det dilemma som de socialdemokratiska talarna i dag står inför beträffande tekoområdet är ju att de nu tvingas försvara en politik som de förut klandrade. De gör det med argumentet att den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör. Fru talman! Detta var ju samma argument som jag använde den 7 juni förra året, nämligen att vi inte hade ekonomiska resurser som möjliggjorde ett ökat stöd via statsbudgeten till tekoindustrin. Det är klart att det är just konfrontationen med den ekonomiska verkligheten som har lett till att socialdemokraterna har måst överge delar av sin tekopolitik. Det är inte fel att ändra sig när man ändrar sig åt rätt håll. Det jag har kritiserat är att socialdemokraterna gett människor intrycket att de skulle föra en helt annan tekopolitik efter valet än den de faktiskt har fört efter det att de vann valet.

Fru talman! Det har blivit en regel att vi varje år håller en debatt om tekopolitiken. Ibland hettar det till, ibland är det litet lugnare, och årets debatt är väl litet grand mittemellan. Men den här debatten skiljer sig från de tidigare debatterna, som både jag och bl.a. Björn Molin har deltagit i, i det avseendet att vi nu har ett förslag som ger hopp för framtiden för denna så hårt prövade näringsgren. För första gången på åtskilliga år hanterar vi nu ett förslag som är framåtsyftande och ger chans till stabilitet i produktionen för åren framöver. Vi har först och främst fått en klar och förpliktande målsättning inom tekopolitiken. Regering och riksdag tar ansvaret för att 30 0 av det svenska folkets behov av tekoprodukter skall komma från den svenska industrin. Under den borgerliga regeringsperioden talade man om dessa 30 26, men i den formen att det var en diffus riktpunkt utan några egentliga förpliktelser. Nu är målet fixerat, och hjälpmedlen för att nå det är angivna i utskottsbetänkandet. Förslagen innebär selektivt och generellt statsstöd till tekoindustrin till förbättringar i fråga om rationaliseringen, mekaniseringen och strukturåtgärderna samt stöd till förstärkt marknadsföring på exportsidan och på hemmamarknaden. Det är ett selektivt stöd för att stärka branschens konkurrenskraft och därmed ett stöd med sikte på vad utvecklingen kräver. Det kompletteras också med äldrestödet. De medel som föreslås brukas för att uppnå målet stämmer i allt väsentligt med de förslag som socialdemokraterna under de år vi drogs med den borgerliga dominansen i riksdagen och med den borgerliga regeringen förgäves försökte predika och få anslutning till. Gränsskyddet mot lågprisländernas import spelar enligt min mening en alldeles avgörande roll. Att priskonkurrera med lågprisimport från länder där daglönen för en arbetare motsvarar en halv timlön för motsvarande anställd i vårt land, är självfallet i längden en omöjlig uppgift.

Jag vågar nog säga, fru talman, att läget i dag faktiskt är annorlunda. Genom att Sverige haft en betydligt lugnare löneutveckling än övriga OECD-länder, framför allt under de senare åren, har vi nu en lönekostnad per producerad enhet — och det är det avgörande —som passerats av en hel del av våra konkurrentländer i Europa. Detta är räknat efter dagens kurs och således efter den svenska devalveringen, som även i det här avseendet får en för svensk tekoindustri och svensk industri i allmänhet mycket välgörande verkan. De ekonomiska tidskrifterna har uppmärksammat detta. Jag läser dem av gammal vana, och jag har konstaterat att det finns ett mycket intressant problem som har präglat dessa tidskrifters kommentarer under de senaste veckorna.

Och vad jag tycker är ännu mer intressant är — när man avläser denna statistik — att de totala arbetskostnaderna per timme och producerad enhet i fjol blev högre än i Sverige i USA, Norge, Schweiz, Canada, Västtyskland, Danmark, Nederländerna och Belgien. Det betyder — jag vill säga det med anledning av de moderata och folkpartistiska inläggen som vi-har avlyssnat här i dag — att situationen är annorlunda. Det är inte lika lätt att skyffla över lågprisimporten på OECD-, EG och EFTA-länder, utan vad vi i dag har att räkna med som den svåra och besvärande konkurrensen är faktiskt alltjämt importen från lågprisländerna. Det är den vi har att frukta. Vi har stått med mer öppna dörrar än någon annan nation i västvärlden med påföljden att vi i dag har en så låg självförsörjningsandel som här vid flera tillfällen har åberopats, dvs. 20 90 av vårt klädbehov, och vi har fått se en reduktion av antalet anställda till hälften under de senaste tio åren. Jag menar att vi inte behöver känna samvetskval för en begränsning av lågprisimporten. Vi har en import av det här slaget som per invånare är både två och tre gånger större än vad motsvarande import är i övriga industrinationer i Europa, i USA och i Canada. Vår utrikeshandelsminister Mats Hellström, som jag med glädje ser här i kammaren i dag, besvarade den 10 februari en interpellation om importen av tekoprodukter. Mats Hellström konstaterade då, med hjälp av den statistik som för honom var tillgänglig, att Sverige har en klädimport från lågprisländerna på 52 dollar per capita. Motsvarande import för EG nationerna är 28 dollar per capita och för Canada 18 dollar per capita. Vi har dessutom de lägsta tullarna bland industrinationerna när det gäller tekoprodukterna. Detta är det faktiska statistiska innehållet i vårt förhållande gentemot dessa lågprisländer. Skall vi komma till rätta med problemet måste vi stärka vårt gränsskydd. Nu har vi inom multifiberavtalets ram träffat uppgörelse med 16 lågprisländer om en till kvantiteten bestämd import. Vi är medvetna om att nya lågprisländer under resans gång måhända aktualiseras som exportörer. Villiga importörer finns det ju alltid. Dessa nya lågprisländer är inte bundna av begränsningsavtal. Det aktualiserar ett speciellt problem. Eftersom flera av oppositionens deltagare i debatten har frågat varför vi accepterar multifiberavtalet, varför vi inte går rakt på globalkvoten, vill jag säga, vilket har framkommit i debatten, att detta multifiberavtal träffades under den tidigare borgerliga regeringen. Det innebär naturligtvis vissa svårigheter att göra rent bord med denna internationella överenskommelse och springa över till ett helt nytt system. Vi får acceptera de avtal ni har skrivit under, men det bör kanske vara en tankeställare för er när ni börjar invända mot socialdemokratin att den sitter bunden av det multifiberavtal som ni träffade en och en halv månad innan den socialdemokratiska regeringen trädde till. Det uppstår alldeles speciella problem med de här nya nationerna som vi ännu inte har träffat några bilaterala avtal med. Problemen kan mötas med att vi importerar inom ramen för en på förhand bestämd globalkvot. En socialdemokratisk motion ställer detta krav, och utskottet svarar att om det flyter in lågprisimport helt okontrollerat genom den här öppna dörren till förfång för oss och med risk för att begränsningens grundtanke spolieras, då ”förutsätter utskottet att regeringen tar initiativ till erforderliga åtgärder”. Jag skulle gärna ha sett en hårdare skrivning från utskottets sida, och jag skall förklara det på följande sätt: Enligt min mening bör ett lågprisland, där det inte finns ett bilateralt avtal med Sverige, i sedvanlig ordning begära förhandling för fastställande av kvantiteten ett sådant avtal. Först därefter bör import tillåtas. Då vi nu skall ha en ursprungsmärkning av importvarorna innan de skall ut i handeln, kan jaginte se några praktiska hinder för att kräva ett bilateralt avtal som villkor för det land från vilket vi godtar import. Genom ursprungsmärkningen har vi ju kontroll över exportländerna. a Jag uttalar förhoppningen att regeringen utan dröjsmål stänger den här öppna dörren, som kan vara besvärande. Vi har gamla exempel på det. Jag minns att jag har stått här i talarstolen och beskrivit den enormt snabbt svällande importen från Indonesien för några år sedan, där vi inte hade något bilateralt begränsningsavtal. Vi skall stå öppna för sådana avtal, även för nya nationer, men det är rimligt att de begär att få ett sådant avtal, innan de slussar ut sin lågprisimport över vårt land. Detta är också, menar jag, en fråga om moral gentemot de andra lågprisländerna, som vi redan har träffat avtal med. De bör följaktligen ha rätt att kräva att några nya konkurrenter inte kommer in utan vidare med mindre än att de i vanlig ordning seriöst har prövats. Som generellt stöd spelar i dag äldrestödet den avgörande rollen, och när det infördes gavs det karaktären av ett övergångsstöd. Jag vill understryka det, eftersom det inte har sagts tidigare i debatten. Utskottsmajoriteten har enat sig om en försiktig reduktion av stödet under en treårsperiod från nuvarande 15 9o till 7 20. Utskottet räknar med att reduceringstakten skall korrespondera med förväntade förbättringar i sysselsättningsläget och effekten av devalveringen. Förhoppningsvis kan utskottet få rätt på den punkten, och även förstärkningen av det selektiva stödet bör vägas in i bilden när vi bedömer takten i reduktionen och detta att vi över huvud taget har gett oss på att reducera det s.k. äldrestödet. Något som klart diskriminerar den svenska produktionen i jämförelse med importen är det procentuella påslaget i handeln. Man kan med starka skäl fråga sig varför en handlare skall ha dubbelt så stor avans i kronor räknat för att lyfta en svensktillverkad vara över disken i jämförelse med påslaget på importvaran. Vi har under många år påtalat detta förhållande utan att det har föranlett någon ändring. Det går inte att i längden fortsätta med det nuvarande prissättningssystemet. De eventuella försök som har gjorts för att korrigera detta, genom förhandlingar mellan handeln och priskontrollnämnden, har sorgligen misslyckats. Även om utskottet inte självt vidtar åtgärder på området, utgår utskottet från att regeringen tar erforderliga initiativ så det hela ordnar upp sig inom rimlig tid. Enligt min mening blir det nog nödvändigt med ett konkret ingripande, i sista hand baserat på ett författningsmässigt fastlagt åläggande, om vi skall få någon ändring. Jag hoppas att regeringen uppfattar utskottets försiktiga skrivning som en klar hemställan och rekommendation om att åtgärder här måste vidtas. Frågan om ett saneringsbolag med statlig auktorisation har av och till varit uppe i debatten under tidigare år. Det fanns med i våra gamla motioner. Vi får nu besked om att ett sådant organ skall inrättas inom ramen för industriverkets administration. Jag uttalar min tillfredsställelse därmed, men jag vill gärna understryka att verksamheten måste utrustas med en sådan personalkompetens och sådana ekonomiska medel att uppgiften verkligen kan fullgöras. För att vi skall uppnå den 30-procentiga försörjningsgraden måste kontrollen vid gränserna med avseende på lågprisimporten upprätthållas. Jag har understrukit detta. Till detta hör en skärpning av licenskontrollen och hemtagningssystemet. Vi är underkunniga om att här föreligger stora brister. Detta har påtalats och redovisats av Sylvia Pettersson, och jag har en känsla av att ytterligare talare i debatten kommer att ägna sig åt dessa frågor, varför jag inte skall ta upp tiden med att närmare utveckla dem. Jag skall sluta med att nämna vad som sägs om överträdelse av bestämmelserna, nämligen att regeringen överväger utformningen av sanktionsbestämmelser. Jag utgår från att dessa överväganden också omsätts i handling. Det finns ingen ursäkt för och ingen förklaring till det ganska ogenerade fusk som har begåtts i det avseende som jag nu talar om. Den 1 juli i år träder ju lagen om ursprungsmärkning i kraft, dock i den formen att märkningen skall vara verkställd då varan säljs till kunden. Det hänger således helt på kunden, om han eller hon är medveten om att ursprungsnamnet bör kontrolleras före köpet. Bryr sig kunden om detta, då är ursprungsmärkningen som den skall vara. Bryr sig kunden inte om det, har ju ursprungsmärkningen egentligen inte något större värde. Om kunden köper och är likgiltig för var varan har producerats, så är det mycket av ett slag i luften, och man ödelägger då märkningstvånget just när varan möter kunden och vice versa. Vill man ha ursprungsmärkningen effektiv, måste den ske vid gränsen och kontrolleras av tullmyndigheten. Jag utgår ifrån att det blir nödvändigt att göra den omläggningen relativt snabbt — vi startar ju den 1 juli i år med ursprungsmärkning enligt det system som Björn Molin införde. Vi får väl prova det ett halvår, men jag har en bestämd känsla av att det blir nödvändigt att rätt snart göra om detta. Allra sist kanske ett ord om Eiser. Företaget är föremål för rekonstruktion och har fått en ny verksledning. Statsföretag har att leda arbetet med sikte på att de olika enheterna blir självbärande och vinstgivande. Det är en riktig ambition, och det är möjligt att en större grad av eget ansvar och självständighet hos de skilda enheterna kan bidra till den målsättningen. De olika uppfattningarna om s.k. privatisering av dotterföretagen, bl.a. framförda i en del borgerliga motioner med rätt stor entusiasm, ser jag för min del inga motiv för. Även om enligt utskottet denna väg också kan tänkas, menar jag att det bör ske som den sista utvägen. Blir det aktuellt, bör ett övertagande från de anställdas sida ha företräde. Vi har i det här landet ett tiotal löntagarägda företag inom tekobranschen som i dag sysselsätter i runt tal 600 anställda sammanlagt. Det är ett så pass intressant företagande att det bör uppmuntras, och jag hoppas gärna utvecklas. Ytterligare bara något ord till Björn Molin. Den där uppvisningen i att nu har socialdemokratin sprungit ifrån sina löften i avseende på tekopolitiken håller inte, om man läser regeringspropositionen med den objektivitet och det lugn och den sans som man bör göra, även om man råkar tillhöra ett annat politiskt parti. Dessutom är det ju så, att man inte gärna kan på en gång förändra förhållandena. Det här partiet må väl i Herrans namn ges en möjlighet att i tidsperspektivet realisera sina synpunkter i olika politiska avsnitt, bl.a. när det gäller tekopolitiken. Ni lyssnade väl, gissar jag, ärade kammarledamöter, med stort intresse på herr Björn Molins imponerande historiska forskningar rörande damernas släp och flor under senare hälften av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Det var ett ganska ovanligt inslag i en i övrigt ganska sakligt betonad tekodebatt, och jag vill gärna önska Björn Molin fortsatt framgång i forskningen på detta tydligen för hans del så oerhört intressanta område.
Fru talman! Med anledning av Gunnar Strängs kritik av vår skrivning i den moderata reservationen beträffande lågprisimporten kan vi konstatera att över halva importen i dag kommer från EG och EFTA och att endast 30 96 är lågprisimport. Våra kostnadsnivåer har ju legat alldeles för högt i flera år i rad, och vi har förlorat marknadsandelar. Det är lätt att förlora marknadsandelar men ytterligt svårt, herr Sträng, att ta tillbaka dem igen! Nu vill herr Sträng göra gällande att den utvecklingen skulle vända. Det tror jag inte alls på. Jag tror att Gunnar Sträng får anledning att ta tillbaka vad han har sagt här. Alla de åtgärder som socialdemokraterna har bestämt sig för på skatteområdet kommer att innebära en kostnadsexplosion under den resterande delen av innevarande mandatperiod — det har jag påpekat tidigare i debatten — med tanke på alla höjda arbetsgivaravgifter, kapitalskatter, tillfälliga vinstskatter, restavgifter och kanske också en proms så småningom. Inga konkurrentländer behöver laborera med ett löntagarfondssystem. Allt detta kommer att innebära att det blir utomordentligt svårt att kunna sänka det svenska kostnadsläget. Därför kommer denna problematik att kvarstå. Importen kommer i allt större utsträckning att styras över på EG och EFTA. Nettoeffekten kommer då att bli att kvoteringarna skyddar EG och EFTA från lågpriskonkurrens på den svenska marknaden. Vad kommer då svenska konsumenter och tekoföretag att vinna på detta? Gunnar Sträng ville ju inte göra några inskränkningar i handeln mellan Sverige och EG och EFTA. Den skulle vara fri och tullfri som förut, om jag förstod honom rätt.

Fru talman! Ett par korta kommentarer till Gunnar Sträng. Jag berörde i mitt anförande inte frågorna om målen eller, som man ibland säger, riktpunkterna för tekopolitiken, varken 30-procentsmålet eller produktionsmålet. Riksdagen bibehöll ju dessa mål vid sin behandling förra året. Skillnaden är ju den att man från den socialdemokratiska regeringen inte säger någonting om när dessa mål skall vara uppnådda. Jag kan ställa frågan Nr 150 antingen till Gunnar Sträng eller till regeringens företrädare. Har man mål, Torsdagen den beträffande vilka man inte säger någonting om när de skall uppnås, är det inte 19 maj 1983 någon större mening med att föra en diskussion om dem. Gunnar Sträng sade att han hade iakttagit att lönekostnaderna i Sverige stiger långsammare än i flertalet västeuropeiska länder. Han kopplade detta till devalveringen och ansåg att den hade gjort Sveriges konkurrensläge bättre. Ja, det är bra. Om devalveringseffekten blir denna, minskar ju behovet av stödåtgärder till industrin i allmänhet. Då har man uppnått syftet med devalveringen. Jag kan kosta på mig att säga att jag hoppas att det blir så. Att såsom Gunnar Sträng ta detta till intäkt för att man skulle kunna vidta ytterligare handelsrestriktioner mot lågprisländerna innebär att man bortser från effekten på konsumenterna. Lågprisimporten ger ju konsumenterna möjlighet att välja mellan billigare alternativ i fråga om kläder, medan vår egen produktion och i relativt hög grad även importen från EG och EFTA inte har inneburit ett lågprisalternativ. Min andra invändning mot Gunnar Strängs resonemang är att han helt bortser från dels risken för motåtgärder riktade mot svensk export, dels risken för en mer allmän övergång i protektionistisk riktning. Fru talman! Sedan vill jag bara säga till Gunnar Sträng att jag har studerat vad socialdemokratin sade förra året lugnt och sansat. Det har jag gjort ganska grundligt, eftersom rätt mycket av socialdemokraternas tekokritik riktades mot mig. Jag konstaterar i dag att ganska många av de punkter som man kritiserade den tidigare regeringen för har man nu övertagit och försvarar. Som jag sade i det tidigare replikskiftet med Lilly Hansson är det naturligtvis ett resultat av den ekonomiska verklighet som alla regeringar har att arbeta mot bakgrund av. Den sista delen av mitt inlägg var ett försök att visa att regleringsivrarna har en lång tradition. Kampen mot regleringar och för frihandel måste föras i dag på samma sätt som den behövde föras på 1700-talet.
Fru talman! Jag har väl knappast någon anledning att bemöta Sten Svensson. Vill han ha en skattepolitisk debatt eller en allmän ekonomisk debatt, står jag gärna till förfogande när de punkterna kommer på dagordningen. Nu diskuterar vi de exklusiva tekoproblemen, och det vore fel av mig att ge mig ut i en allmän debatt om skattepolitiken och den ekonomiska politiken. Jag vill emellertid säga till Björn Molin att när man skall nå det uppsatta målet är det alltid en strävan att man skall göra det utan alltför stort dröjsmål. Visar det sig att dröjsmålet blir för stort, försäkrar jag Björn Molin att det finns tillräckligt många intressen inom tekobranschen — företagare, anställda och andra — som kommer att påminna regeringen om det mål som satts upp och att tendensen mycket märkbart måste gå i riktning mot målet. Sedan tycker jag inte att man kan se de här frågorna på det enkla sätt som 61 Björn Molin gav uttryck för i sitt senaste inlägg. Det är ju frågan om, säger Björn Molin, att vi skall bereda konsumenten tillgång till billigaste möjliga produkt, dvs. att man sätter konsumenten i förgrunden. Vi har gjort vissa speciella undantag från detta. Det vore enormt mycket billigare för konsumenterna med sådana viktiga ting som livsmedlen är, om vi hade gränserna öppna för en billig livsmedelsimport. Vi skyddar jordbruket till 100 92, och vi är alla överens om detta, för vi vill inte ha ett tomt skafferi om vi blir avspärrade igen. Vi har fört in även tekoindustrin bland beredskapsnäringarna, inte till 100 26 men till 30 26. Vi lever i ett klimat där vi måste ha skor på fötterna och kläder på kroppen, även om vi har en del i våra garderober. Det är från den utgångspunkten konsumenten får underkasta sig vissa begränsningar i sina ambitioner att köpa så billigt som möjligt. Vi har i nationellt försvarsintresse sagt att vissa ting skall vi ha kvar genom en egen produktion. Allra sist vill jag säga till Björn Molin att jag hade nöjet att sitta på Beklädnads kongress när Björn Molin var där för att försvara sitt fögderi. Jag skall gärna ge honom ett erkännande för att han var vänlig och gick dit, för han visste ju att han gav sig in i ett möte med en grupp människor som inte applåderade vad han gjorde. Det hedrar honom att han kom, men han hade svårt att värja sig i den diskussion som jag hade möjlighet att avlyssna. Däremot kan jag säga att det förslag som nu föreligger har arbetats fram i samråd med Beklädnadsarbetareförbundet. Den fackliga organisationen betraktar förslaget ungefär så som jag försökte förklara att jag ser på det, nämligen som ett framåtsyftande, positivt förslag i trygghetens intresse.
Fru talman! Nu beter sig Gunnar Sträng på samma sätt som Thage Peterson gjorde nyss. Här har man efterlyst i hela debatten vad våra alternativ är när vi förordar en nedtrappning av den selektiva subventionspolitiken. Jo, det är kraftfulla åtgärder på skattepolitikens område som lägger grunden till ett väsentligt bättre konkurrensläge både här hemma och utomlands. Men när vi påpekar detta och samtidigt påpekar vad socialdemokratins skattepolitik, som vi vill rätta till, leder till, då vill man inte längre föra en debatt. Då ställer man irrelevanta frågor eller undviker att svara. Det är uppenbart, fru talman, att socialdemokratins skattepolitik är utomordentligt pinsam, framför allt på tekoområdet.
Fru talman! Låt mig först säga att jag har aldrig hävdat att målsättningen för tekopolitiken enbart skall vara att tillhandahålla så billiga varor som möjligt. Vad jag har sagt är att det skall finnas ett lågprisalternativ. De konsumenter som vill köpa tekoprodukter — ofta av litet lägre kvalitet — till lägre pris, skall ha den möjligheten. Jag menar att man inom ramen för multifiberavtalet har möjligheter att komma fram till sådana här bilaterala begränsningsavtal. Men jag tycker inte man skall gå längre i fråga om handelsrestriktioner och införa t.ex. globalkontingenter. Då begränsar man Nr 150 vanliga människors möjligheter att handla billiga kläder. Det borde vara en Torsdagen den relevant synpunkt också för socialdemokratin, eftersom det är betydelsefullt 19 maj 1983 inte minst för låglönegrupperna i samhället. Gunnar Sträng påminde om Beklädnadsarbetareförbundets kongress. Jag vill bara säga att jag tror att det var nödvändigt att den gången säga sanningen om förutsättningarna för svensk tekoindustri. Den sanningen var att vi icke kan lösa tekos problem genom vare sig ytterligare subventioner via statsbudgeten eller ökade handelsrestriktioner. Det är säkert som Gunnar Sträng sade, att detta inte var ett budskap som blev omedelbart populärt på Beklädnadsarbetareförbundets kongress. Olof Palme uppträdde ju senare på samma kongress och gav ett helt annat besked, nämligen att man, om socialdemokratin fick bestämma, kunde räkna med en mycket ljusare framtid för den här industrigrenen. Det är inte minst mot den bakgrunden som jag från demokratiska utgångspunkter påvisade att det var vilseledande både i kammaren den 7 juni, under valrörelsen och av Olof Palme under Beklädnadsarbetareförbundets kongress att ge människor ett intryck av att man skulle kunna föra en politik som på väsentliga punkter avvek från den vi förde och som gav teko så mycket större möjligheter. Vad som hänt sedan valet och sedan den nya socialdemokratiska regeringen tillträtt har ju visat att konfrontationen med verkligheten gjorde det nödvändigt för den socialdemokratiska regeringen att i huvudsak föra samma tekopolitik som den tidigare regeringen.
Fru talman! Om jag skall kosta på Sten Svensson ett argument till skulle det vara att vi för dagen lever med en skattepolitik där socialdemokratin inte står alldeles isolerad. Det föreligger en skatteöverenskommelse endosserad av socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet som gäller fram t.o.m. 1985 i de väsentliga skattefrågorna. Sten Svenssons parti har ställt sig utanför. Det känner vi alla till. Nog sagt om det. Sedan vill jag till Björn Molin säga att en globalkvot, som ändå både regering och utskott har funnit som ett alternativ ifall inget annat står oss åter, inte innebär att man förhindrar konsumenten att köpa billiga produkter. Globalkvoten kommer ju att inkludera en rad lågprisländers export till Sverige. Men det finns en på förhand bestämd uppfattning om vilken kvot av denna lågprisimport man skall ta in. Jag kan helt lugna Björn Molin med att även om det blir en globalkvot kommer de svenska konsumenterna att ha tillgång till de billiga kläderna. Vi har juinte den uppfattningen att det via globalkvot skall bli något totalförbud för importen från lågprisländerna.

Fru talman! Vår svenska tekoindustri har ända sedan 1950-talet haft betydande svårigheter, med omfattande sysselsättningsminskningar som följd. År 1960 fanns det 95 000 anställda, år 1970 67 000 och år 1977 ca 40 000. Jag vill nämna dessa siffror, därför att en del har trott att nedgången för teko började efter regeringsskiftet 1976. Thage Peterson nämnde också i dag att försörjningsprocenten 1976 låg på 30. Det är riktigt, men det var en nedåtgående trend helt enkelt. Det var under tillväxtens dagar, då det talades om att vi svenskar skulle syssla med högteknologisk produktion. Enklare detaljer kunde vi gärna avstå till mindre utvecklade länder, hette det. Några högljudda protester hördes inte på den tiden, varken från fackföreningsrörelsen eller från socialdemokraterna. Det låg helt i linje med den ”glädjande folkvandringen från Norrland” som Aftonbladet skrev om på sin tid. Effektivt skulle det vara till 100 96. I dag är det litet andra tongångar. Det är låg tillväxt, arbetslöshet och underskott både här och där, och det gör att allt fler omvärderar tidigare uppfattningar. Man frågar sig helt enkelt, varför vi inte kan göra enklare komponenter här i landet och varför vi inte kan tillverka t.ex. kläder. Tekoindustrin är en bransch som snabbt fick känning av samhällsomvandlingen och konkurrensen från utlandet. De stora kostnadshöjningarna i början av 1970-talet var en av orsakerna. Mellan 1974 och 1976 ökade kostnaderna för svensk företagsamhet med mer än 40 20. Det var denna kostnadsexplosion som drog ned våra företags konkurrensförmåga — det är helt givet. Marknadsandelar förlorades på alla områden och över hela världen. Detta var en av spikarna i tekokistan, som fick allt svårare att flyta. När regeringen Fälldin tillträdde 1976 möttes den av ett bord som var dukat med oändliga problem. Skyndsamt fick åtgärder vidtas för att man skulle få en någorlunda balanserad utveckling till stånd inom alla branscher. Krisbranscherna var många, som vi kommer ihåg. Tekopropositionen vintern 1977 innehöll olika stödåtgärder, och en av nyheterna var äldrestödet. Äldrestödet skulle bidra till att underlätta för företag med anställda över 50 år. Stödformen mottogs positivt av alla berörda parter — såväl fack som företag. Äldrestödet har visat sig vara ett betydelsefullt tillskott under alla år. Utan detta hade vi troligen endast haft spillror kvar av denna en gång så stolta näringsgren. Stödet till branschen ökade från 33 milj.kr. i början av 1970-talet till bortemot en halv miljard i slutet av 1970-talet. Detta visar hur allvarligt vi såg på tekofrågan. Fälldinregeringen utsattes för hård kritik från arbetarrörelsen för bristande insatser. Det demonstrerades friskt på den tiden. I dag är tystnaden inte bara genant utan också oroväckande. Nu tiger facket. Den grenen har snabbt blivit avlövad efter regeringsskiftet. Den som minns vet att socialdemokraterna lovade mera tyg på borden och mera tråd i nålarna, bara de fick chansen att bestämma. Det har talats en hel del om olika svek. Jag återkomer till detta längre fram. Trots Fälldinregeringens ansträngningar lyckades man inte bibehålla produktionen. Konkurrensförmågan fanns inte — den var från tidigare år svårt urholkad. Importen bara ökade. En bidragande orsak var, som jag sade tidigare, det höga kostnadsläget. Den solidariska lönepolitiken har resulterat i att vår industri har industrivärldens minsta lönedifferentiering. Tekoindustrin kan därför inte konkurrera med tekoimporten. Kostnadshandikappet är uppemot 30 96 större än inom andra områden. Det skulle vara intressant att höra om socialdemokraterna har någon uppfattning i denna fråga. Tror ni på den solidariska lönepolitiken samtidigt som ni trappar ned äldrestödet, och har ni fortfarande verkligen kvar målet om 30 26? Man kan fråga sig om detta är realistiskt. Helt klart är att om vi menar något med vår målsättning måste vi vidta de åtgärder som är nödvändiga. Socialdemokraternas tal om offensiva åtgärder är bara tomt prat. Ni lovade före valet en mängd åtgärder som enligt er uppfattning var helt nödvändiga för att vi skulle kunna upprätthålla tekoproduktionen. Jag spiller inte tid med att räkna upp förslagen, men jag vill mycket gärna ha svar på en fråga: Vad är det som har hänt med teko på senare tid som gjort att ni numera föreslår en minskad arsenal av åtgärder? Devalveringens effekter prisas högt av regeringen. Det verkar som om devalveringen skulle ersätta alla svikna löften. Tekobranschen har dock på ett lättöverskådligt sätt redovisat hur den slår. Devalveringsvinsten är helt uppäten den 1 januari 1984, just när nedtrappningen av äldrestödet sker. Alltså kan inte devalveringen åberopas som en anledning till nedtrappningen. I stället får den en motsatt effekt. Lönekostnaden kommer att öka med 5 90. Detta är mycket allvarligt, när vi vet att över hälften av alla anställda var verksamma i företag som var lönsamma endast med äldrestöd. Socialdemokraternas ambitioner att öka de selektiva åtgärderna ligger helt i linje med deras ideologi. Men socialdemokraternas övertro på styrning är knappast lösningen för tekoproduktionen. Tänk er alla de småföretag som skall ha kontakt med byråkratin! De kommer att ge upp långt innan någon selektiv hjälp nått fram. Men det är möjligt att socialdemokraterna vill ha bort de små enheterna. De större har ju betydligt lättare att klara alla sådana här kontakter. För den skull behöver de dock inte vara effektivare. Vi har ett lysande exempel på det i Eiser. Är det så enkelt att öka produktionen som att bara ge några miljoner till marknadsföring och export? Varför används då inte den modellen till att lösa vårt lands alla balansproblem? Nedtrappningen av äldrestödet är en åtgärd som enligt centerns uppfattning är ett felaktigt steg i nuvarande situation. Om den negativa utvecklingen skall vändas, måste vi vara beredda att som ett minimum ha kvar de gamla generella stödåtgärderna. Det faktum att man tror sig uppfylla propositionens målsättning med färre åtgärder från samhällets sida gör att regeringens tekopolitik inte kommer att tas på allvar. Alla fagra löften från oppositionsåren är nu borta, kvar är bara verkligheten. När tekoindustrin behandlades vid förra riksmötet var alla överens om att, som det står i betänkandet, tidpunkten och takten för neddragningen av äldrestödet skulle bestämmas med hänsyn till det rådande sysselsättningsläget. Alla utom socialdemokraterna och moderaterna slår fast att sysselsättningsläget ser lika mörkt ut nu som för ett år sedan. LO-ekonomerna spår nu också en ökad arbetslöshet, trots alla socialdemokratiska löften om motsatsen. Följande fråga kan ställas: Blev det på detta område bättre med en socialdemokratisk regering? Svaret måste bli nej. Fru talman! Jag vill likna den socialdemokratiska tekopolitiken vid folksagan om Mäster skräddare. I sagan börjar man med en bit tyg som skall räcka till en rock, men efter flera misslyckanden blir det ingenting. I den här verklighetsskildringen kommer byxorna att fattas. Och det är ganska genant för socialdemokraterna att inte kunna ha byxorna på i tekodebatten. Moderaterna har mer eller mindre sålt smöret och tappat pengarna när det gäller tekopolitiken. De trodde väl aldrig att det skulle bli just de som bidrog till propositionens genomförande. Nu blir det både nedtrappat äldrestöd och mera selektiva åtgärder. Moderaternas förstahandsyrkande var ett avslag på propositionen. Men efter diverse kontakter landade socialdemokraterna på moderaternas nedtrappningslinje, och moderaterna i arbetsmarknadsutskottet glömde förmodligen näringsutskottet, där den selektiva delen behandlades. Det har väl inte bedrivits någon studiecirkelverksamhet vid dessa träffar, men troligen har det varit kontakter på magisternivå. En framstående moderat i näringsutskottet har i en egenhändigt skriven artikel klart sagt ifrån att äldrestödet t. v. bör bibehållas på nuvarande nivå. Nu blir det inte så, på grund av moderaterna. Det har blivit allt vanligare att moderaterna stöder regeringen i frågor där oppositionen har en möjlighet att vinna. Det är synd att moderaterna agerar så. Debatten mellan moderaterna och socialdemokraterna här i dag har varit ganska högljudd. Man kan fråga sig varför, för det är ju moderaterna som hjälper socialdemokraterna att få igenom denna proposition. En första målsättning måste nu vara att bryta den nedåtgående trenden — först därefter kan vi räkna med en framtidstro. Centern har föreslagit att äldrestödet skall vara kvar oförändrat t. v. En avveckling kan inte komma i fråga förrän det finns klara tecken som visar att tekobranschen har förutsättningar att i socialt acceptabla former klara strukturomvandlingen och försörjningsmålet. Enligt vår mening bör en avtrappning av äldrestödet ske först efter en utvärdering som visar att dessa förutsättningar finns. Vi föreslår att 270 milj.kr. anvisas för äldrestödet. Administrativt är det ett enkelt och lättskött system långt ifrån det selektiva, byråkratiska. Vidare elimineras riskerna för andra kostsamma arbetsmarknadspolitiska satsningar, socialbidrag och mänskliga tragedier. Utförsäkrade kassamedlemmar börjar bli allt vanligare. Förra året var de 14 000, och nu i år beräknas ytterligare 33 000 tillkomma. Detta betyder att en övervältring sker på kommunerna, som självfallet får biträda med socialhjälp. Denna fråga har tagits upp av kommuner, kommunförbund och inte minst i riksdagsmotioner, som påpekat de mänskliga tragedierna och kommunernas ökade socialhjälpskostnader. Trots påpekanden har socialdemokraterna visat stor senfärdighet att själva komma med konstruktiva förslag. Det är min fulla övertygelse att detta betänkande kommer att öka utförsäkringarna. Därför anser vi att en sysselsättningspolitisk satsning som vår minskar risken för utslagning av företag i redan hårt drabbade regioner. Älvsborgs län är en sådan region. Där har antalet tekoanställda minskat med 12 000 sedan 1974. Ändock är länet vårt lands största tekoproducent. 40 20 av vår tillverkning sker i länet, och då främst i Sjuhäradsbygden. Om man inte kan hejda produktionsnedgången inom tekoindustrin är risken stor att ytterligare företag slås ut, inte minst i Älvsborgs län, där sysselsättningen redan tidigare är hårt ansträngd. På ett år har antalet arbetslösa beklädnadsarbetare ökat kraftigt. Av de drygt 2 000 arbetslösa kassamedlemmarna återfinner man mer än 30 96 i Älvsborgs län. När det gäller utbildningen är den väl motiverad, med tanke på förhållandena inom branschen. Den föreslagna utbildningen bör dock rymmas inom de ramar som finns för arbetsmarknadsutbildningen. Därför motsätter vi oss anslaget om 10 milj.kr. Det finns en betydande risk att en sådan öronmärkning mera kommer att uppfattas som ett tak än som en garanti för att nödvändig utbildning kommer till stånd. Vi anvisar dock en mindre summa, 2 milj.kr., för att markera hur viktigt det är att snabbt komma i gång. Fru talman! Till sist yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 6 och 7 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 29.

Fru talman! När vi nu har att behandla den mycket speciella form av stöd till tekobranschen som äldrestödet utgör kan det vara viktigt att erinra sig några fakta. Under de mer än 20 år som hela tekobranschen har omstrukturerats, har den varit en starkt krympande sektor. I 1960-talets början fanns det över 90 000 personer som hade sitt arbete inom tekoindustrin. I dag är den siffran reducerad till under 30 000, eller närmare bestämt 29 000. Ingen annan industrigren har haft så hög andel kvinnor sysselsatta som just tekoindustrin. Verksamheten har varit starkt koncentrerad till några få län, och det är inte ovanligt att man inom flera kommuner haft en andel av tekoverksamma som uppgått till hälften och i en del fall till över tre fjärdedelar av kommunens verksamma inom industrin. I de tre västsvenska länen Älvsborgs, Göteborgs och Bohus samt Hallands län finns över hälften av alla landets tekoarbetare. Som tidigare sades här i debatten ligger tyngdpunkten i Älvsborgs län, med en stark koncentration till Sjuhäradsbygden. Av alla landets tekoverksamma finns 4 av 10 i Älvsborgs län. Arbetslösheten inom tekoindustrin är ungefär dubbelt så hög som den genomsnittliga allmänna arbetslösheten. En kraftig uppgång kunde registreras i slutet av mars detta år i jämförelse med avläsningsperioden i fjol. Det innebär att var fjortonde tekoarbetare är utan jobb. Diskussionen om avtrappningen av äldrestödet är nästan lika gammal som stödformen. Den tillkom 1977 för att i ett övergångsläge kunna stötta de omställningssvårigheter som hela branschen var utsatt för. Strukturkrisen inom teko, som reducerat näringen till en tredjedel, har inte ett kraftigt äldrestöd kunnat förhindra. Men ändå går det inte att tänka bort äldrestödet. Utan det äldrestöd som regeringen införde 1977 hade det varit något av en katastrof för branschen. Detta gäller alldeles speciellt Älvsborgs län, där koncentrationen av tekoföretag i vissa kommuner är så påtaglig, för att inte säga exceptionell. Äldrestödet har i all sin enkelhet varit en stor tillgång för teko. Inriktningen mot de producerande enheterna och den generella naturen måste ses som en tillgång i sammanhanget. Äldrestödet har, som jag ser det, haft fyra påtagliga fördelar: Det har varit relativt okomplicerat och föga byråkratiskt. Det har kunnat decentraliseras och handläggas ute på länsnivå. Genom att praktiskt taget alla företag utnyttjat 15-procentsregeln fullt ut har det varit konkurrensneutralt. Det har nått ut till de minsta producerande arbetsplatserna. Ingen av dessa fyra plusfaktorer kommer att erhållas genom det omvandlade, selektiva branschstödet. Tvärtom kommer de uppräknade fördelarna med det nuvarande äldrestödet att ersättas av minst lika många nackdelar: Byråkratin kommer att öka. Möjligheten att upprätthålla konkurrensneutralitet försvåras. De små syfabrikerna riskerar att komma i kläm i trängseln med stordriftens administratörer. Förslaget om äldrestödets häftiga och snabba neddragning kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för många anställda inom tekoindustrin. I det sammanhanget vill jag säga att det är beklagligt att regeringen i propositionen inte har gjort något försök att utvärdera effekterna på sysselsättningen av den föreslagna minskningen av äldrestödet. Kommer ett stort antal småföretag att slås ut, medan ett antal större företag, som kan tillgodogöra sig de selektiva åtgärderna, kommer att bestå? Kommer det att ske förskjutningar av verksamheter mellan regioner? Många frågor är obesvarade av regeringen. Men ett är säkert: Det kommer att bli stora omställningar, för det är faktiskt fråga om en dryg halvering av äldrestödet under de kommande tre åren. Hur många företag kommer att slås ut? Hur många nya arbetslösa tillkommer under denna period? En fingervisning om den framtida utvecklingen kan kanske de uppgifter vara som branschen har tagit fram om äldrestödets betydelse för företagens lönsamhet. I dag är det bara ett av fyra företag inom tekoindustrin som är lönsamt av egen kraft. Samtidigt har omkring hälften av alla företag ett positivt resultat endast med hjälp av äldrestödet. Vartannat företag skulle i dag vara förlustföretag utan äldrestödet. Vad kommer att hända med dessa företag framöver? Det som ett enigt arbetsmarknadsutskott för mindre än ett år sedan uttalade, nämligen att man i samband med den framtida neddragningen av äldrestödet måste ta hänsyn till rådande sysselsättningsläge, har ännu större tyngd i dag. Det är skälet till att folkpartiet avvisar regeringsförslaget. Vi menar att det finns anledning att hålla fast vid den ståndpunkt som riksdagen intog för ungefär elva månader sedan. Den förändring av tekostödet som föreslagits kan inte under det närmaste året fullt ut tillämpas på det sätt som har redovisats i propositionen. Det innebär att det kommer att uppstå ett vakuum vid äldrestödets nedtrappning. I de regioner där tekosysselsättningen är hög blir konsekvensen förödande. Samhällets ansvar för människors möjligheter att få arbete får enligt min mening inte nonchaleras eller vara mindre därför att det handlar om en låglöneindustri, därför att många kvinnor är verksamma i branschen eller därför att det är fråga om små arbetsplatser. De selektiva åtgärderna kommer inte att kunna utnyttjas av de många småföretagen, av underleverantörer, lönsömmare och beredningsverk. Om alla dessa kan sägas att de har något av en nyckelfunktion i branschen. Folkpartiet menar att det finns anledning att hålla fast vid den ståndpunkt när det gäller äldrestödet som intogs i juni 1982, då en enhällig riksdag ansåg att nedtrappningen av äldrestödet inte var möjlig att verkställa i ett svårt arbetsmarknadspolitiskt läge. Den synpunkten är fortfarande giltig och har närmast förstärkts. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 7.

Fru talman! Våra riksdagsdebatter kritiseras då och då för att de är långa och tråkiga. När det gäller längden skall jag, eftersom debatten nu har pågått så pass länge, försöka begränsa mitt anförande så mycket som möjligt. När det gäller tråkigheten så är inte heller jag någon lustigkurre. Å andra sidan inbjuder inte ett sådant här ämne till att vara lustig, tvärtom. Utvecklingen på det område som dagens debatt gäller är mycket oroande, och för de människor som förlorar sitt arbete eller hotas av friställning är detta en mycket grym och tragisk verklighet. Arbetsmarknadsutskottets uppgift är närmast att städa upp och att på olika sätt stödja de människor som drabbas. För oss gäller det i dag dels äldrestödet, dels insatser på utbildningsområdet. Min kollega Sten Svensson har tidigare i den näringspolitiska delen av den här debatten understrukit att vi moderater förordar generella åtgärder. Det selektiva stödet slår ofta fel i flera avseenden. Bl. a. går det ofta till företag som har dåliga framtidsutsik ter. Därför prutar vi på anslagen till selektiva åtgärder. Det har alltså skett i näringsutskottet. Vi vill också ha en mjukare nedtrappning av äldrestödet än vad regeringen föreslår. Som bekant fick socialdemokraterna svårigheter: regeringsförslaget fick inte det stöd som man hade tänkt sig. Emellertid blev det, som en socialdemokratisk riksdagsman beskrev det, ett slags politiskt bingo, när socialdemokraterna upptäckte hur väl avvägt det moderata förslaget var. Jag vill gärna säga till Ingvar Karlsson i Bengtsfors att det inte är vi moderater som har ändrat vår inställning — det är socialdemokraterna som har ändrat sin. Det är inte vi som hjälper socialdemokraterna, Ingvar Karlsson, det är faktiskt socialdemokraterna som delvis stöder moderat politik. Bakom arbetsmarknadsutskottets hemställan under mom. 1 i betänkandet om ett bifall till den moderata motionen 2285, yrkande 5, av Staffan Burenstam Linder m.fl. står således också socialdemokraterna. Men utgångspunkterna är olika. Därför reserverar vi oss för en annan motivering i reservation nr 2. Vi instämmer i att äldrestödet, som är mer konkurrensneutralt och som kan betraktas som ett generellt stöd, har haft en avgörande betydelse för en bransch i kris. Det visar siffror och många andra uppgifter. Men på sikt måste branschen klara sig utan statliga bidrag. Detta kräver dock en ekonomisk politik som sammantaget innebär ett lägre kostnadsläge här hemma än för konkurrenter i andra länder. Den moderata synen på detta har redan redovisats i debatten, och därför skall jag begränsa mig till vad jag nu sagt. I reservation nr 5 i arbetsmarknadsutskottets betänkande ansluter vi oss till förslaget om särskild utbildning och till uppfattningen att särskild utbildning behövs. Vi skiljer oss emellertid från de övriga i utskottet när det gäller finansieringen. Slutligen, fru talman, vill jag med tillfredsställelse notera att min motion nr 2289 om det s.k. hemtagningssystemet stöds av fem ledamöter som står bakom reservation 15 i näringsutskottets betänkande. Det är beklagligt att regeringen genom sin s.k. uppstramning av hemtagningssystemet ökar handelshindren och byråkratin. Detta fördyrar ju det hela. I slutändan är det konsumenterna som tvingas betala ett högre pris. Men, fru talman, detta hör ju inte riktigt till den arbetsmarknadspolitiska debatten, men eftersom jag har väckt en motion om detta var det helt nödvändigt för mig att påpeka detta. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande 29.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag lägger mig inte, Alf Wennerfors, i tvistemålet om vem det var som hjälpte vem. Det enda jag kan konstatera är att det genom moderaternas ställningstagande blir mindre av de generella åtgärderna till tekoindustrin och mer av de selektiva. Det blir en sänkning av äldrestödet och en ökning av det andra stödet eftersom propositionens förslag nu kommer att gå igenom. För att ytterligare klargöra moderaternas agerande skall jag citera en bit av reservation 2 från moderaterna i arbetsmarknadsutskottet: ”Enligt regeringens förslag kan branschens problem lösas genom en förskjutning av de statliga insatserna från generella till selektiva stödformer. Utskottet kan inte ställa sig bakom denna uppfattning, som tyder på en överskattning av politikers och myndigheters förmåga att effektivt styra branschens utveckling.” Ni vände er emot detta. Ni ville ha mera av generellt stöd, men ni fick mindre. Ni ville ha mindre av selektiva åtgärder, men ni fick mera av de selektiva. Det är detta ert agerande jag vänder mig emot.
Fru talman! Det viktiga är ju att den politik som vi för i tekofrågan och som innebär en övergång från det selektiva till det generella stödet har vi fått stöd för. Det betraktar vi som en framgång.

Fru talman! Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har bl.a. inneburit en fortsatt tillbakagång för sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Stagnationen och tillbakagången i industrisysselsättningen är till stor del ett resultat av omfattande sammanslagningar av produktionsenheter och rationaliseringar av produktionen, vilket har möjliggjort ökad produktion utan ökat antal anställda. Under senare år har vi också fått uppleva att hela branscher inom industrin, t.ex. tekoindustrin, drabbats av förändrade marknadsförhållanden som föranlett nedläggningar och andra former av personalinskränkningar. Strukturomvandlingen har också inneburit långtgående rationaliseringar i syfte att göra produktionsenheterna så konkurrenskraftiga som möjligt på världsmarknaden. I vad gäller den svenska tekoindustrin har den under det senaste decenniet drabbats av kraftiga minskningar i produktion och sysselsättning. Företag med minst fem anställda sysselsatte 67 500 personer år 1970. Motsvarande andel 1981 var 31 000. Under 1982 minskade sysselsättningen ytterligare och beräknades uppgå till ca 29 000 personer vid årets slut. Utvecklingen under innevarande år kommer sannolikt att innebära en fortsatt nedgång, med ca 3 20. När det gäller de framtida arbetsmarknadsutsikterna i övrigt gör AMS den bedömningen att det mycket kärva arbetsmarknadsläget väntas bestå hela 1983. Någon nämnvärd ökning av den totala efterfrågan på arbetskraft kan f. n. inte förutses. Utbudet av arbetskraft väntas fortsätta att öka hela året i ungefär samma takt som under de senaste två åren. Mot denna bakgrund väntas arbetslösheten öka under 1983 och då särskilt under andra och tredje kvartalet. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir mot denna bakgrund fortsatt mycket stort. En fortsatt dämpad efterfrågan på arbetskraft väntas under 1983. Inom stora delar av industrin finns risk för en ytterligare försvagning under det första halvåret. Den bestående svaga efterfrågan på arbetskraft innebär att nyanställningsbehovet förblir mycket begränsat under 1983. Antalet sysselsatta väntas minska något till följd av fortsatt mycket svag efterfrågan på arbetskraft. Mot den bakgrunden bör man se den successiva nedtrappning av äldrestödet som regeringen föreslår. Utvecklingen inom tekobranschen är fortfarande negativ. Antalet sysselsatta under 1983 kommer att minska med ca 19000 personer, och denna tendens kommer av allt att döma att fortsätta. Till följd av detta kommer, enligt vår mening, en neddragning av äldrestödet att medföra stora svårigheter för tekobranschen. I regioner med hög andel tekosysselsatta kan konsekvenserna bli förödande. Särskilt kvinnorna kommer här att drabbas hårt, eftersom alternativa arbetsuppgifter som regel saknas. Vänsterpartiet kommunisterna vill framhålla att äldrestödet aldrig har varit någon lämplig stödform för tekoindustrin. Men i den situation som nu råder och som jag nyss beskrivit, är det dock inte tillrådligt att minska äldrestödet på det sätt som föreslås i propositionen. Med hänvisning till rådande sysselsättningsläge bör äldrestödet behållas i avvaktan på att bättre medel kan tas fram för att förbättra branschens situation. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till vpk-reservationen.